Herr talman! Herr Mellqvist sade nyss om herr Lothigius att han kåserade. Det var en pratsam minister vi fick höra här alldeles nyss, men det var faktiskt inte mycket som sades. Jag uppfattar det som en oerhörd nonchalans emot riksdagen — jag har inte sett det själv, men vittnen har sagt det — om kommunikationsministern i TV i dag har talat om att han tänker föreslå avgiftsbeläggning av vägar men inte har något att säga om det här. Det är ett sensationellt beslut om det är sant. Jag frågar: Är det ett privat hugskott eller är det regeringspolitik? Jag vill ha reda på om det är förankrat i folkpartiet och i centerpartiet. Det är rimligt att ni redovisar det om kommunikationsministern i TV talar om något så sensationellt, men här i talarstolen inte har någonting att säga. Det finns ingen anledning att ta upp en debatt innan detta är bekräftat, men ge oss ett besked! Det finns, herr Turesson, ingen anledning att ägna sig åt en så enkel demagogi som att påstå att jag säger att alla utredningar är överkörda m.m. — 129 det har jag inte gjort. Men för att vara mycket enkelt pedagogisk —det kan vara nyttigt ibland att ta fram sin folkhögskolelärarstil: Den gamla kollektivtrafikutredningen, KOLT, som lades fram 1975, byggde på material från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Där föreslogs en rad åtgärder, vilkas genomförande ni har förhalat i två år — det har inte funnits någon anledning, men det har ni gjort. Genomför de åtgärder snabbt som går att genomföra! Det krävs nämligen snara insatser för att komma till rätta med detta. Men en hel del av uppgifterna är förlegade, eftersom de bygger på 1960-talserfarenheter. Därför krävs en bättre handlingsberedskap. Skafferiet är ju snart tomt i kommunikationsdepartementet efter alla de utredningar som fanns när ni kom dit och som ni har skrivit eller skall skriva propositioner på. Men vilken framförhållning finns i kommunikationsdepartementet nu? Vi säger därför: Tillsätt nu på kollektivtrafikområdet — det är ett viktigt område — en beredning som gör det möjligt att få en snabb och bra framförhållning! Jag hinner inte så mycket mer nu eftersom tiden snart är ute, men jag hoppas att kunna komma tillbaka i ytterligare en replik för att ta upp SJ, för det är intressant. Herr Turesson talade mycket om att den gamla regeringen inte hade visat någon förståelse för samhällsekonomiska synsätt. Det är fel. Anslaget till det olönsamma järnvägsnätet och mycket annat utgör bevis på att det inte är på det sättet. Men nu har herr Turesson uppenbarligen fått kalla fötter, eftersom han står här och säger: Vi kanske på ett annat sätt måste göra någonting åt det här icke lönsamma nätet. SJ har i dag en sits med miljardskulder. Jag hinner inte utveckla detta ytterligare nu, men herr Turesson har tagit upp den här frågan, och jag skall komma tillbaka till den i min nästa

Herr talman! Jag har inte, som kommunikationsministern försöker göra gällande, talat om tvångsåtgärder. Kommunikationsministern glider undan frågeställningarna och hela problematiken genom att säga: Jag är inte för tvång, men Bertil Måbrink är tydligen det. Jag har redovisat siffror över bilismens, som jag påstår, ohämmade utveckling. Det är en utveckling som fortgår. Samhällen, städer och tätortskärnor är planerade helt efter privatbilismen, samtidigt som den kollektiva trafiken har fått stryka på foten. Jag kan medge att det har blivit en minskning när det gäller nedläggningen av järnvägarna —-jag skall gärna ge det erkännandet — men det innebär ju i och för sig inte att det blivit en förbättring. Det innebär inte heller något alternativ till privatbilismen. Man måste i stället se på de stora grupper människor i tätorterna som inte har tillgång till bil. Jag har redogjort för dessa grupper. Man kan mot den bakgrunden säga att just prioriteringen och satsningarna på privatbilismen innebär en tvångsåtgärd, något som man tvingar på ett stort antal människor i det här landet. Jag anser att man måste bryta den här utvecklingen. Den kollektiva trafiken måste överordnas, vara det primära, och privatbilismen måste bli det sekundära när det gäller trafikplaneringen och övrig samhällsplanering. Jag är mycket medveten om att man inte kan åstadkomma detta i en handvändning. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Men man måste börja någon gång med det hela, och det anser jag att regeringen inte har gjort. Kommunikationsministerns anförande gav heller inget besked om att man tänker göra det. Och när det gäller talet om konkurrens på lika villkor, herr Turesson, så vet vi ju vad det har lett till hitintills. Vilka krafter är det som gjort sig gällande? Jo, det är bilindustrin och dess enorma reklamapparat. Det är den som har fått dominera. Om man fortsätter att föra det här resonemanget, blir det bilindustrin och sådana krafter som också i fortsättningen kommer att bestämma trafikens inriktning i det här landet.

Herr talman! Jag beklagar att jag glömde att svara på Bertil Zachrissons fråga om avgiftsbelagda vägar, men det kan möjligen skyllas på att jag var så fascinerad av hans fantasifullhet. Jag har länge haft den uppfattningen att man i Sverige liksom i många andra länder skulle kunna tillföra allmänheten en del vägar och broar vid mycket tidigare tidpunkt än eljest skulle bli möjligt om man i vissa fall införde avgiftsfinansiering. Det har man gjort i Italien, Frankrike, England, Amerika och litet varstans i världen. Den socialdemokratiska regeringen i Norge är mycket väl till freds med att man har 22 avgiftsbelagda broar. Min nuvarande norske kollega och hans företrädare, som för ett halvår sedan lämnade jobbet, är båda belåtna och har sagt att det är ett utomordentligt bra system.

Jag är säker på att 99 av 100 människor i detta land, som är beroende av en sådan bro och som skulle bli tillfrågade om huruvida de ville ha den uppförd nu, med uppräckta händer skulle säga ja. De tjänar ju pengar på arrangemanget därför att de får en kortare väg att åka än den gamla omvägen. Jag har bett vägverket göra vanliga enkla beräkningar på hur det skulle ställa sig i några fall som kunde tänkas vara lämpade för en sådan åtgärd. Det behövs inga regeringsbeslut för en sådan begäran från min sida till vägverket. Det är ganska självklart att jag har befogenhet att begära underlag av denna typ för mina ställningstaganden och mitt agerande. Jag behöver inte alls få något beslut av regeringen för att göra det. Ett svenskt statsråd må väl ändå ha friheten — den är ändå inte så stor att ta initiativ för att skaffa sig underlag för en bedömning av olika frågor. Om detta skulle vara någonting att kritisera, så må ni gärna göra det — den kritiken tål jag. Men ingenting är sagt — det kan inte göras förrän jag fått fram de där beräkningarna — om huruvida jag skall försöka få ett sådant förslag att gå igenom. Det blir en senare fråga. Då får jag samråda med mina regeringskolleger. Jag vet inte hur de ställer sig, och jag har inte haft någon anledning att fråga dem om den här saken nu. Så enkelt var det med den sensationen, Bertil Zachrisson. Jag vet inte om det är jag eller Sven Mellqvist som har missuppfattat saken. Den del av Sven Mellqvists anförande som jag ställde en fråga om uppfattade jag så, att Sven Mellqvist menade att det var den borgerliga regeringens försening av den trafikpolitiska propositionen som hade varit till nackdel för SJ:s utveckling. Det är möjligt att jag hörde fel. I så fall är det ingenting att orda vidare om.
Herr talman! Det var en mycket sensationell uppvisning vi just nu Torsdagen den bevistade! Här står privatmannen Bo Turesson och säger att han har gjort en 18 maj 1978 beställning till vägverket. Han har inte vänt sig till vägverket som statsråd, dvs. i sin kompetens som regeringsmedlem, och talat på kollektivets vägnar. Som privatman säger Bo Turesson: Jag har haft den här idén länge; om den är förankrad hos mina regeringskolleger har jag ingen aning om. Om Arne Persson, Rune Torwald och andra tycker så här bryr sig Bo Turesson inte om. Det är tydligen så att Thorbjörn Fälldins familjefilosofi har lett till att vägverket numera är en viss del av privatmannen Bo Turessons familjebolag. Han vänder sig dit och frågar för att få litet synpunkter på sina privata idéer. Detta är upprörande. Det är ett sensationellt avslöjande, och vi skall återkomma till det, om inte annat så i debattform. Nu är det för sent att ställa frågor och att väcka interpellationer för att få dem behandlade under det här riksmötet. Jag vill bara alldeles entydigt deklarera att vi ifrån vårt håll tar avstånd från den här sortens idéer. Sedan vill jag, herr talman, komma tillbaka till frågan om den här löfteskarusellen på järnvägens område. Jag uppfattar den frågan som allvarlig. Precis som herr Mellqvist sade är risken stor att SJ hamnar i ett krisläge som är utomordentligt allvarligt — beroende på en rad hugskott, improvisationer och halvkvädna visor, vars ekonomiska konsekvenser man inte tar. Löften har utställts om bibehållen järnvägstrafik på icke lönsamma delar, styckegodshantering, tidtabellsjustering osv. Det är en lång lista som enligt SJ:s egna bi ningar landar på mellan 500 och 600 milj.kr. Därtill kommer att vi nu hör ihärdiga rykten om att SJ i år skall gå med en förlust på omkring 400 milj.kr. Det blir tillsammans 1 miljard, herr Turesson. Lägg därtill den trafikpolitiska utredningens uppgifter om järnvägens bekymmersamma läge och dess krav på en särskild kostnadskompensation på 300 milj.kr. Då har jag ändå inte talat om alla löften om malmbanan, nytt spår till Älvsjö och Flemingsberg, löften om inlandsbanan och allt vad det är för någonting. När skall den här notan betalas, herr Turesson? Vackra ord har vi hört. Det har i dag varit en pratighet uppe i de stora yviga sfärerna som varit helt enorm, men det blir inga konkreta beslut. Vi är i opposition. Vårt privilegium är att tala. Tyvärr har vi ingen makt att besluta — det hör till spelets regler. Men herr Turesson sitter i regeringen. Utnyttja nu regeringens initiativmöjligheter! Regera är att handla och vilja genomföra, inte att förhala och förhala år ut och år in. Se till att samhället får resurser att möta utvecklingen framöver! Det krävs nu.

Herr talman! Att efter tre timmars trafikdebatt ta till orda är naturligtvis ganska besvärligt, och trafikbullen blir väl inte så mycket bättre av nya ingredienser i det här sena skedet. Men ett eller annat russin lär väl inte heller kunna försämra smaken! Innan jag går in på att kommentera ett par av reservationerna skulle jag vilja ge en liten redovisning för centerns uppfattning om trafikpolitiken. Vi anser att den bör syfta till att ge medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. En effektiv och långtgående samordning med regionaloch lokaliseringspolitik, med hänsynstagande till arbetsmarknads-, energioch miljöpolitiska synpunkter, måste därvid ske. I övrigt kan jag inte formulera det bättre än vad som står på s. 12 i utskottsbetänkandet: ”Järnvägarna måste även i framtiden spela en betydande roll för både personoch godstransporterna. En ökad samordning mellan järnvägsoch landsvägstrafik måste komma till stånd. Detta förutsätter bl.a. att SJ ges investeringsresurser så att järnvägen framgångsrikt kan hävda sig inom ramen för ett samordnat transportsystem. Fjärrtransporter av tungt gods bör i så stor utsträckning som möjligt gå på järnväg. En ökad samordning av terminalverksamheten måste komma till stånd och utvecklingen av systemtransporter och rationella transportlösningar fortsätta så att transporttiderna förkortas och godsets hantering underlättas. Principerna för statens kostnadsansvar bör anges av riksdagen. Utifrån dessa principer skall planeringen ske av trafiken på riksnivå och regional nivå.

Dröjsmålet har i och för sig varit beklagligt, men det bör samtidigt leda till garantier för att vi i början av 1979 får den allsidighet och underbyggnad som krävs för en god, framsynt och långsiktig trafikplanering. — Men nog om detta. I reservationen 2 har de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet reserverat sig beträffande den kollektiva trafiken allmänt och beträffande trafikrabatter. Men redan reservanterna själva anger faktiskt i sin skrivning, när de kommenterar motionen 1977/78:1232, att mycket redan är gjort för att främja kollektivtrafiken och ett samordnat rabattsystem enligt vad de själva önskar. Jag tycker därför det räcker med att hänvisa till vad utskottet anför på s. 14, dvs. att det redan framlagts ett förslag i kollektivtrafikpropositionen, med nr 92, i den riktning som reservanterna nu önskar. Det är litet märkligt att begära ett förslag i en reservation när propositionen finns och har tagits upp i utskottsbetänkandet. Mot den bakgrunden yrkar jag alltså avslag på reservationen 2 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande del. Ett bifall till reservationen skulle på intet sätt påskynda en utveckling i riktning mot en förbättrad kollektivtrafik. När det gäller godstrafikförsörjningen är det på samma sätt. Klämmen i reservationen, där man begär att regeringen skall vidta omedelbara åtgärder, är inte någonting annat än ett försök att slå in öppna dörrar. På s. 17 framhåller utskottet att de åtgärder som begärs i reservationen redan är i full gång inom departementet. Vi vet alltså att förslag kommer att läggas fram i den aviserade propositionen i början av nästa år. Mot denna bakgrund yrkar jag här avslag även på reservationen 3 och bifall till utskottets hemställan. Låt mig bara när det gäller styckegodstrafiken ge en mycket kort kommentar; i övrigt kommer Rolf Sellgren att gå närmare in på den frågan. För att man i framtiden skall få en god styckegodstrafik och en bra styckegodsservice gentemot allmänheten krävs det en bättre samordning och ett bättre samarbete mellan SJ och postverket. Detta har också utskottet ställt sig bakom, vilket jag är tacksam för. I reservationen 5 kräver socialdemokraterna att regeringen skall redovisa ”erfarenheterna av den regionala trafikplaneringen samt riktlinjer för det fortsatta regionala trafikplaneringsarbetet”. Det är uppenbart att när oppositionen skriver detta i sin reservation har man inte läst budgetpropositionen. Låt mig därför återge vad som står på s. 21 i utskottets skrivning. Jag skall kortfattat ange syftena med den regionala trafikplaneringen.

Ja, säger oppositionen, men hur har trafikplaneringen då utfallit?

Länsstyrelserna har själva sagt att verksamheten närmast varit av försökskaraktär. I samma reservation krävs också en större statlig samordning och eventuellt också en satsning på hamnoch flygplatsväsendet. Även där tycks man ha missat att det i utskottsbetänkandet står: ”På grundval av vad som framkommit vid den regionala trafikplaneringen har vidare utarbetats två departementspromemorior — — — Planering av de svenska hamnarna och —-—-- Planering av de svenska flygplatserna med förslag till perspektivplan och planeringssystem för hamnar resp. flygplatser.” Vad göras skall är alltså redan gjort — eller i full gång. Till sist vill jag hänvisa till att man i reservationen också krävde riktlinjer, men även dessa har ju angetts i budgetpropositionen.

Det gäller bl.a. trafikleder samt hamnar, flygplatser och andra slag av terminaler. En utgångspunkt för planeringen skall vara — och det tycker jag är mycket viktigt — att länens, jag menar härmed också underförstått landstingens, förslag till inriktning och prioritering av de framtida trafikinvesteringarna tillsammas med bedömningar på sektoriell och central nivå skall läggas till grund för utarbetande av samordnade långsiktiga investeringsplaner — riksplaner — för olika trafiksektorer. Utskottet säger dessutom, och det tror jag också är viktigt: ”I anslutning härtill må även framhållas att utskottet ser det som synnerligen viktigt att planeringsoch verkställighetsansvaret samordnas.” Det innebär alltså att man inte bara löst och luftigt planerar, utan att man håller kontakt med de huvudmän som så småningom skall vara ansvariga för trafiken och att man på det viset samordnar planeringsoch verkställighetsansvaret. Med detta anser jag mig ha full täckning för att yrka avslag på reservationen 5 och bifall till utskottets hemställan. Reservationen 8 berör bl.a. de handikappades situation. Den tänker jag inte kommentera eftersom såväl Carl-Wilhelm Lothigius som kommunikationsministern ingående har behandlat den. Jag vill bara säga några få ord beträffande elektrisk bussdrift.

n. har vi ju inga sådana i drift i Sverige. Därför kan jag inte heller finna att ett bifall till reservationen 8 på den punkten skulle bringa problemet med trådbussystem ett enda steg närmare sin lösning. Den lösningen hoppas jag senast skall komma tillsammans med den trafikpoli tiska propositionen i början av nästa år. Låt mig till sist säga att utskottet med anledning av motionen 1977/78:1207 av Olle Eriksson och Rune Johansson i Åmål har uttalat att det är angeläget att regeringen prövar möjligheterna att säkra Dalslands kanals framtida verksamhet. Detta får ses mot bakgrund av att kanalen är ett omistligt medel för att främja turismen i dessa vackra delar av Sverige. Turismen bör kunna ge en hel del sysselsättningstillfällen i detta vackra men industrifattiga landskap. Sammanfattningsvis yrkar jag avslag på reservationerna 2, 3, 5 och 8 samt bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag får först beklaga den debatteknik som kommunikationsministern hade i sin senaste replik. Jag tycker att det går att föra ett samtal. Även om vi är polemiska mot varandra, så behöver man inte litet hurtfriskt avvisa varandra, utan det går att samtala även i den här talarstolen. Jag begärde ordet igen för att först kommentera ett par av de punkter som herr Torwald tog upp. En del andra kommer att bli kommenterade av herr Östrand m.fl. längre fram. När det gäller frågan om trafikrabatternas betydelse för kollektivtrafiken är det inte alldeles oväsentligt, herr Torwald, att reservera sig på den punkten. Det är viktigt inte minst efter det som kommunikationsministern sagt här i kammaren i dag om att prisfaktorn för honom inte är av särskilt stor betydelse. I den proposition som vi skall diskutera i nästa vecka sägs också en passant av propositionsskrivaren att det inte är så säkert att man skall ha utjämnande rabattsystem i de olika regionerna så att alla får betala lika. Vi har på den punkten en ganska bestämd uppfattning, och vi tror för den skull att det är nödvändigt att riksdagen säger ifrån. Om herr Torwald är med på det tycker jag att det är väldigt viktigt att inte bara stå här och tro att allting är på full gång i departementet, för det är det nog inte när det gäller den här punkten. Det är enligt vår mening viktigt för att utveckla ett kollektivtrafiksystem som har jämlikhetsfunktion att man också utjämnar de priser som man får betala för att använda sig av kollektivtrafiken. När det gäller den regionala trafikplaneringen är det alldeles uppenbart att riksdagen har ställts åt sidan. Det står visserligen några till intet förpliktande satser i budgetpropositionen, som herr Torwald läste upp, men det intressanta är att vi icke fått möjlighet att ta ställning till riktlinjer för den regionala trafikplaneringen, vilket f.ö. hämmar trafikplaneringen ute i kommunerna. Sedan måste jag också få använda de här minuterna till att säga att sensationerna duggar tätt i afton. I Aktuellt, som nyss har sänts i TV medan den här debatten pågått, har en av centerpartiets företrädare varit ute och tagit avstånd från det som kommunikationsministern har levererat i Rapport. Jag vill fråga herr Torwald — Arne Persson, som talade i Aktuellt, har inte rätt att delta i detta replikskifte, men herr Torwald har ju den möjligheten — om herr Torwald vill ta avstånd från det förslag som kommunikationsministern, privat tydligen, har funderingar på dock utan att ha dem förankrade i regeringen. De regeringsinteriörer som avslöjas blir alltmer fantastiska för varje dag. Men det vore ju bra om man så snabbt som möjligt kunde klippa av den här diskussionen. Det kan herr Torwald göra genom att säga ifrån var centerpartiet står i denna fråga.
Herr talman! Herr Zachrisson säger att det behövs en reservation vad gäller trafikrabatterna. Men egentligen innehåller inte reservationen några klara exempel på vilka trafikrabatter man avser. Sedan är det så att prisutjämning är en sak och prisnivå en annan. Man kan ha en prisutjämning utan att därför behöva ha en extremt låg prisnivå. Väljer man en prisutjämning och samtidigt en extremt låg prisnivå blir kostnaderna sådana att man får betala dem via skatten i en omfattning som man kanske inte orkar med. Detta måste alltså prövas från fall till fall. Det kan finnas sådana fall där en mycket låg prisnivå kan vara lämplig, t.ex. för att värva kunder till lägenheter, tåg och annat där man inte har ett fullt utnyttjande av kapaciteten. Då kan även mycket låga priser vara motiverade, eftersom ett bättre utnyttjande inte medför några ökade kostnader utan endast ökade inkomster. Om man däremot har låga priser exempelvis vid de tidpunkter då kollektivtrafiknätet är fullt utnyttjat leder det till en förlust för det aktuella företaget, samtidigt som fler människor ändå inte kan beredas plats utan bara får stå i kö. Detta är motiveringen till att man på olika sätt söker att genom prisrabattering bättre utnyttja de tomma sätena på såväl flygplan som tåg, bussar och båtar. Den försöksverksamheten har ju initierats inte minst av motioner från vårt håll under tidigare år. Jag tycker att det har varit trevligt att se att man varit lyhörd — inte minst från SJ:s sida — för dessa förslag. Herr Zachrisson begär ett uttalande av mig och vill att jag skall kommentera någonting som jag inte själv varit i tillfälle att höra. Av princip gör jag inte det. Jag kommenterar inte någonting som jag fått reda på genom hörsägen.
Herr talman! Jag har i och för sig ingenting att invända mot det allmänna resonemang som herr Torwald för om rabattsystem och rabattformer. Möjligen har vi ett litet för komplicerat rabattsystem nu. Det skulle i och för sig vara bra om man såg över det. Därtill kommer att prissättningen på kollektivtrafiken är av mycket stor betydelse för att den verkligen skall få jämlikhetskaraktär — vilket jag antar att både herr Torwald och jag är intresserade av. Det är bara ett par bänkar mellan herr Arne Persson och herr Torwald, men herr Torwald behöver ändå inte kommentera vad som har sagts i TV — även om det är alldeles uppenbart att det i kväll har sagts saker där om avgiftssystemet. Kommunikationsministern använder som vanligt litet utomparlamentariska metoder i stället för att diskutera frågorna här i kammaren. Men det är ganska orimligt om inte herr Torwald här skulle kunna deklarera vad som är centerpartiets inställning i denna fråga. Det skulle vara mycket klargörande om han gjorde det.
Herr talman! Det har jag ingenting emot. Centerpartiets grundinställning är: I princip bör vi icke ha tullvägar.

Herr talman! Debatten har redan pågått länge i kväll, och det har inte tillkommit särskilt mycket nytt. Debatten om trafikpolitiken har pågått hela 1970-talet. Det har varit ett årtionde av debatt, ifrågasättande av tidigare beslut och till följd av det ett omfattande utredningsarbete. För åtminstone landtrafiksektorn finns nu inte mycket mer att utreda. Tiden bör alltså vara mogen för beslut. Så sent som föregående månad tillfördes den långa raden av utredningar det sista betänkandet vad beträffar landtrafiksektorn. Jag undantar trafiksäkerhetsutredningen, som ännu inte avslutat sitt uppdrag. Då lämnade alltså den trafikpolitiska utredningen sina förslag beträffande trafikens kostnadsansvar och var därmed klar med hela sitt uppdrag. Kostnaderna för vägtrafiken har utretts ända sedan 1965. Först arbetade vägkostnadsutredningen med frågan i åtta år och därefter har den bearbetats av trafikpolitiska utredningen i ca tre år. Av alla utredningar inom landtrafiksektorn är den här äldst — den började först och blev sist klar. Vi upplever alla — från oss som ägnar oss åt frågorna här i riksdagen och ända ut till den enskilde trafikanten — otålighet i väntan på en sammanhållen trafikpolitisk proposition. I trafikutskottet har vi uttryckt vår otålighet på olika sätt. Majoriteten har upprepat och i någon mån förstärkt den skrivning till regeringen som riksdagen godkände 1976. Den gäller riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken, olönsamma bannät, olönsamma järnvägsstationer samt frågor rörande handikappanpassad kollektivtrafik. Vi är alltså av samma mening nu som då. De socialdemokratiska ledamöterna manifesterar sin otålighet med att vilja skriva till regeringen varje år. Vi tycker att det räcker med att skriva en gång och förstärka den skrivningen varje år. Den här skillnaden är av närmast semantisk art. Jag håller f. ö. med herr Lothigius om att socialdemokraternas motion är föga nyskapande. Däremot innehåller den liksom reservationerna mycket skåpmat eller, som statsrådet kallade det, allmängods. Mycket av vad både Sven Mellqvist och Bertil Zachrisson sagt finns faktiskt återgivet i utskottsbetänkanden och genomförda utredningar. Vi är alltså eniga om en sak: Ju förr vi får ett beslut om den framtida trafikpolitiken, dess bättre. Själv vill jag inte dölja att dröjsmålet hittills trots allt haft vissa fördelar. Först och främst kan vi nu räkna med ett fullständigare underlag genom att kostnaderna när det gäller landtransportsektorn finns med i underlaget. Därtill har utredningar inom energiområdet tillfört även trafiksektorn underlag som har betydelse vid omprövning av trafikpolitiken. När jag lyssnade till Sven Mellqvists anförande slog det mig vilken vikt även han lade vid kostnaderna i en trafikpolitisk reform. Men jag undrar: Menar Sven Mellqvist att det hade varit betydelselöst om propositionen framlagts i fjol eller i förfjol och kostnadsansvaret alltså måst uteslutas? Det egentliga skälet till dröjsmålet med en samman hängande trafik politisk proposition har kommunikationsministern redovisat i budgetpropositionen: Den svaga tillväxten i ekonomin har medfört att utrymmet för nya reformer är ytterligt begränsat. I en svag konjunktur måste arbetsmarknadsfrågorna, omsorgen om barnen, de äldre och de sjuka prioriteras framför andra viktiga behov i samhället. I de socialdemokratiska reservationerna finns ingenting om dessa prioriteringar. Betyder det att ni vill ändra de prioriteringar som gjorts av regeringen härvidlag? Bertil Zachrisson, som var mycket raljant och ordrik trots att hans anförande var föga innehållsrikt, kanske kan svara på det. Vad jag nu sagt innebär att jag yrkar avslag på reservationen 1 och bifall till utskottets hemställan. Mellan de övriga reservationerna och utskottsmajoritetens hemställan föreligger inga påtagliga skillnader i sak. Det är, som jag tidigare nämnt, närmast graden av otålighet som skiljer. En fråga som på ett mycket särskilt sätt engagerat opinionen ute i landet och riksdagsmännen är SJ:s planer på att ändra organisationen för styckegodstrafiken. Därom vittnar också de många motionerna. Här förefaller det som om SJ från början gjort en felbedömning, som genom den kraftiga opinionen kan leda till att de konkreta åtgärder som till sist måste vidtas kan bli till nytta för både godskunderna och SJ. Ett genomförande av de tidigare planerna skulle ha fått negativa regionalpolitiska konsekvenser och motverkat syftet med den framtida trafikpolitiken. Radikala förändringar nu i SJ:s policy och marknadsföring skulle på ett olyckligt sätt äventyra SJ:s möjligheter att hävda sig i en ny trafikpolitisk situation. Det förefaller också som om de planerade åtgärderna var så defaitistiska och schematiska att de inte skulle leda till den minskning av förlusterna som var avsikten med den. Vissa godskunder skulle ha fått orimligt långa transportavstånd. Ett företag i min hemkommun har byggt sin nya fabrik intill en järnvägsstation och framdragit ett industrispår, på vilket man kan lossa resp. lasta sitt styckegods på vagn. En ändring i transportförutsättningarna skulle äventyra hela rörelsen. Med hänsyn till företagets lokalisering skulle vid övergång till biljärnväg-bil-systemet transportavståndet för godset förlängas, i många fall på ett förödande sätt. En transport som nu är 8 mil på järnväg skulle efter det tänkta systemet bli 50 mil. Eftersom dessutom priset för transporterna skulle baseras på gällande järnvägstaxa plus kostnaderna för anslutande vägtransport bleve också transportkostnaderna så orimliga att den transportlösningen vore utesluten. En taxa skall vara kundanpassad om den skall vara konkurrenskraftig. En så stelbent styckegodsorganisation skulle motverka sitt syfte. SJ skulle få behålla sina förluster men förlora transporterna. Och då försvinner inte bara styckegodset. Flyttar ett företag över styckegodset till enbart landsvägstransport, så följer även det eventuella vagnslastgodset med. Av de föredragningar som skett inför trafikutskottet har vi lyckligtvis förstått att handläggningen av frågan nu fått en annan inriktning inom SJ. En omorganisation i nära kontakt med berörda kunder, kommuner och inte minst de anställda ger förutsättningar för mer acceptabla lösningar. Det är också av betydelse att mera genomgripande förändrir.gar av SJ:s organisation och trafikuppgifter anstår i avvaktan på de väntade förslagen om den framtida trafikpolitiken. Vad jag anfört stämmer väl med både utskottets skrivning och reservationen 4. Reservationen skiljer sig inte i sak från utskottets skrivning. Därför kan den utan saknad avslås. Jag vill göra några få ytterligare kommentarer till utskottsbetänkandet. I motionen 1579 av Torkel Lindahl begärs en utredning av SJ:s organisation och kalkylmetoder. Det är ett gammalt folkpartikrav som här framställs på nytt. Utskottet har med riksdagens godkännande ända sedan 1975 upprepat som angeläget att SJ visar större öppenhet i fråga om kostnadsstruktur och kalkylmetoder. Utskottet har även i år upprepat att det alltjämt är av samma uppfattning. Jag har en känsla av att det börjar öppnas även på den här fronten. Ett enigt utskott har tillstyrkt Hans Lindblads och min motion om en flygförbindelse Trondheim-Östersund-Sundsvall-Vasa. Jag vill i kammarens protokoll få införa motionärernas tillfredsställelse över att denna fråga nu förts en bra bit på väg mot sin lösning. Till sist, herr talman! Det står faktiskt inte stilla på reformområdet i trafikpolitiken. Trots den kritik som hittills anförts från socialdemokratiskt håll har man ganska oförbehållsamt uttalat en erkänsla för det arbete som utskottet utfört då det i dagarna slutfört behandlingen av två mycket väsentliga propositioner för den svenska transportförsörjningen. Det gäller ändringar i yrkestrafikförordningen och nya regler för den kollektiva regionala och lokala trafiken. Dessa reformer är av den arten att de kan inordnas i kommande mer övergripande trafikpolitiska beslut. Med hänsyn till den omställningstid som med hänsyn till planering och ändrat huvudmannaskap behövs för att genomföra den sistnämnda reformen var det nödvändigt att förslaget framlades så tidigt som möjligt. Eu mer samlat grepp om den lokala och regionala kollektiva trafiken skapar förutsättningar för en högre servicegrad för dem som behöver utnyttja den kollektiva trafiken. Därmed ökar också förutsättningarna att framför allt i tätorter skapa bättre balans mellan kollektivtrafik och bilism. Herr talman! Jag upprepar mitt yrkande om bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! När man lyssnar till Rolf Sellgrens kommentarer till reservationen 4, som handlar om styckegodstrafiken, får man en känsla av att han talar för sin sjuka mor. Han säger att det bästa de borgerliga motionärerna, som är uppskärrade över detta förslag, kan göra är att gå på utskottsmajoritetens förslag, vilket innebär att de skall rösta emot sina egna motioner. Herr talman! Mitt inlägg i den här debatten skall i huvudsak begränsa sig till reservationen 4, som alltså gäller styckegodstrafiken. Men jag skall också säga några ord om reservationen 3, som behandlar godstrafikförsörjningen. I den socialdemokratiska gruppmotionen 1582 kräver vibl.a. att riksdagen hos regeringen begär att omedelbara åtgärder vidtas för att utveckla en effektiv och förbättrad godstrafikförsörjning, syftande till en förstärkning av järnvägens konkurrensförmåga. Som bekant har den borgerliga utskottsmajoriteten redan avstyrkt detta yrkande. Då har vi naturligtvis följt upp kravet i reservationen 3. Att SJ ges större konkurrensmöjligheter är viktigt av flera skäl. Ett fungerande godstransportsystem är en förutsättning för ett expanderande näringsliv men är också av betydelse för konsumenterna. Vill vi ha en tillväxt i industriproduktionen, kräver detta ett ökat transportarbete. Prognoserna visar också på en stark tillväxt inom transportsektorn. När det gäller att på sikt åstadkomma en samhällsekonomiskt riktig godstransportförsörjning är det av största vikt att slå vakt om järnvägen. Lastbilarna har förutom i områden som saknar järnväg sin givna uppgift i närtrafiken och i fråga om sådant gods som ställer speciella krav i hanteringshänseende och därför är mindre lämpat för järnvägen. Men utvecklingen har i stället inneburit att lastbilarna alltmer utvecklats i fråga om långväga transporter med sådant gods som tradionellt varit att betrakta såsom järnvägsgods. Om inga åtgärder vidtas kommer en allt större andel av det landtransporterade godset i framtiden att sändas med lastbil. En fortsatt snabb ökning av lastbilstransporterna kan inte accepteras vare sig av samhällsekonomiska eller av trafiksäkerhets-, miljöoch energimässiga skäl. Det gäller alltså att göra insatser som ger SJ bättre möjligheter att konkurrera om det långväga godset. Därför är det av stor vikt att SJ erhåller investeringsmedel för att bygga ut sin kapacitet och förbättra serviceförhållandena. Det kan också gälla att hos SJ skapa bättre förutsättningar för kombinerade transporter i samverkan mellan SJ och lastbilsföretagen, bl.a. genom att med utbyggd enhetslastteknik och med lämplig taxeutformning ge andra transportföretag bättre tillgång till SJ:s kapacitet. Därför är det också av största vikt att ett funktionellt terminalsystem byggs upp i landets olika delar. Herr talman! Mot den bakgrunden får man se vårt krav på att ytterligare 175 milj.kr. anvisas till SJ i syfte att effektivisera och modernisera verksamheten, ett krav som tidigare har avslagits här i kammaren av den borgerliga majoriteten. Det är viktigt att de åtgärder som jag har skisserat vidtas relativt omgående. Därför yrkar jag bifall till reservationen 3. Rune Torwald har tidigare i debatten något berört godstrafikförsörjningen och sagt att det vi nu föreslår i motionen och reservationen 3 redan är på gång. Det kommer att redovisas när den trafikpolitiska propositionen någon gång i framtiden läggs fram. Jag har läst debattprotokollet från föregående års debatt om trafikpolitiken, då det från borgerligt håll nämndes att ett trafikpolitiskt förslag skulle framläggas hösten 1977. Nu är det våren 1978. Nästa bud är våren 1979. Naturligtvis får oppositionen fortsätta att leva på hoppet. Men det är givetvis inte nödvändigt att vänta på en ny trafikpolitisk proposition, innan man vidtar omedelbara åtgärder för att förbättra SJ:s konkurrensförmåga när det gäller godstrafikförsörjningen. Det kan man börja med omedelbart, om bara viljan finns. Godstrafikförsörjningen behandlas i det avsnitt som rör vissa järnvägsoch taxefrågor. Hela det avsnittet berör i stort sett persontrafiken. Godstrafiken nämns bara med några få ord mitt på s. 16, där utskottet säger att man bör ”successivt anpassa SJ:s verksamhet till de ökade kraven på personoch godstrafiken”. Och så tycker man att servicen bör förbättras för de resande och för dem som utnyttjar SJ:s godstransporter. Mot den här bakgrunden avstyrker utskottet vårt yrkande. Det vittnar, tycker jag, om passivitet från utskottsmajoritetens sida, men framför allt om likgiltighet inför berättigade motionskrav. Inte mindre än 16 motioner har väckts i anledning av SJ:s aviserade förändringar av styckegodshanteringen. Motionärerna, som företräder socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna, representerar de flesta regioner i landet, vilket visar att det råder ett utbrett missnöje med SJ:s planer. Alla motionärerna har också i stort sett ett gemensamt, nämligen ett krav på att riksdagen i avvaktan på ett nytt trafikpolitiskt beslut uttalar att SJ inte medges vidta några övergripande förändringar av styckegodshanteringen som försämrar servicen inom SJ:s verksamhetsområde. Det är, som jag tidigare har sagt, betecknande att samtliga dessa motionskrav har avstyrkts av den borgerliga utskottsmajoriteten. Det visar, tycker jag, det grundläggande borgerliga synsättet på ett problem som har betydelse framför allt ur regionalpolitisk synpunkt men också ur näringspolitisk, miljöpolitisk och energipolitisk synpunkt. SJ:s förslag till omläggning av styckegodshanteringen bygger på en kraftig centralisering av styckegodstransporterna på järnväg till ett 30-tal terminalorterilandet. Från dessa terminaler skulle godset transporteras vidare till övriga orter med lastbil. Men samtidigt som detta skulle genomföras, skulle också taxorna få eu helt ny konstruktion. Den nya taxan skulle bygga på principen att bilfrakt och järnvägsfrakt skulle separeras. En styckegodsfrakt skulle kunna bestå av bilfrakt från avsändaren till SJ terminalen, järnvägsfrakt mellan två SJ-terminaler och därefter ytterligare en bilfrakt till mottagaren. Taxan skulle dessutom vara så konstruerad att man betalade dels en sändningsavgift, dels ett kilopåslag som skulle vara frekvensberoende och baserat på hur mycket gods som fraktades från eller till orterna vid resp. billinjer. Man skulle med andra ord övergå till en kostnadsanpassad taxa, och på det sättet skulle frakterna bli dyrast för de mindre orterna. Det nuvarande zontaxesystemet, som skapats för att få så jämlika kostnader som möjligt, skulle brytas sönder, och de som inte bor på terminalorterna skulle i många fall i fortsättningen få avsevärt högre kostnader. Fördyringen har i vissa fall uppskattats till mellan 15 och 50 26. En centralisering av styckegodstransporterna på järnväg till ett 30-tal terminalorter skulle få förödande konsekvenser i många fall. Om jag tar mitt eget län som exempel, Gävleborgs län, skulle det innebära att styckegodset på järnväg skulle försvinna från 10 orter, däribland fyra regionala centra. En likartad utveckling skulle ske över hela landet. I många fall skulle omläggningen dessutom innebära att transportsträckorna förlängdes rätt avsevärt, när godset kom så att säga från fel håll, dvs. när godset passerar bestämmelseorten på järnväg på väg till terminalorten och sedan skall fraktas tillbaka med lastbil. Vi har under våren, bl.a. i TV, kunnat se exempel på att transportsträckor förlängts upp till 70 mil, om jag inte minns alldeles fel. De högre transportkostnader som på detta sätt skulle drabba många kommuner skulle givetvis förvärra det bekymmersamma arbetsmarknadsläge som just många av dessa kommuner i dag befinner sig i. Herr talman! Ett genomförande av SJ:s tankegångar i denna riktning skulle kunna få vittgående näringspolitiska och regionalpolitiska konsekvenser som inte är önskvärda. Det kan inte vara rimligt att beslut som i så stor omfattning griper in i regionalpolitiken skall kunna fattas internt inom SJ. Frågor med så stora samhällsekonomiska konsekvenser måste prövas av de ansvariga politiska organen. Men inte heller samhällets målsättning när det gäller fördelningen av godstransporter mellan järnväg och landsväg kan överlåtas åt SJ. Den måste bli föremål för ett nytt trafikpolitiskt beslut i riksdagen. Härvid måste naturligtvis samhällsekonomiska överväganden få vara avgörande. I SJ:s förslag har inga konsekvenser för samhället tillåtits påverka utformningen av det föreslagna systemet. Även miljömässiga och energipolitiska skäl talar starkt mot en sådan här utveckling med ökat tryck på våra redan nu hårt belastade landsvägar och de ökade olycksrisker detta medför. Det är mot denna bakgrund man får se den socialdemokratiska reservationen, i vilken vi starkt understryker kravet på att riksdagen snarast får ta ett nytt trafikpolitiskt beslut. Utgångspunkten för den framtida trafikpolitiken måste då bli att denna skall vara ett verksamt medel för att uppnå mål inom andra samhällsområden och att den skall samordnas med exempelvis regionalpolitiken, arbetsmark nadspolitiken, miljöpolitiken och energipolitiken. Val av transportsätt för styckegodset måste följaktligen underordnas målsättningen på dessa viktiga samhällsavsnitt. Det är också därför som vi i anledning av motionerna — samtliga 16 motioner, innefattande även motioner från de borgerliga och från vpk — vill ge regeringen till känna att några övergripande förändringar inte bör vidtas av SJ i vad gäller styckegodstrafiken, innan ett nytt trafikpolitiskt beslut fattats i riksdagen. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 4, men givetvis Nr 146 också till de övriga socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande. Till sist, herr talman, har vi ju tidigare här i debatten hört Bertil Zachrisson ta upp det sensationella utspelet av Bo Turesson när det gäller avgiftsbelagda vägar. Vi har också hört centerpartister ta avstånd från dessa tankegångar, dels i Aktuellt kl. 9, dels av Rune Torwald här i kammaren. Därför kan det naturligtvis vara intressant att veta var folkpartiet står i detta avseende. Det är lämpligt att Rolf Sellgren, som talesman för folkpartiet i den här trafikpolitiska debatten, från kammarens talarstol klart deklarerar var folkpartiet står när det gäller avgiftsbelagda vägar i det här landet. Tar ni, i likhet med centern, avstånd från moderaternas förslag?
Herr talman! Både Olle Östrand och jag har ju i våra anföranden reagerat mot SJ:s tidigare planer på att omorganisera styckegodstrafiken på det sätt som var tänkt. Därmed är vi eniga med motionärerna. Men Olle Östrand hade ett vilseledande tal. Han talade ibland om planer och ibland om förslag. Det finns f.n. inget förslag från SJ när det gäller omorganisation av styckegodstrafiken. Jag vill bara hänvisa till utskottets skrivning där utskottet stöder motionärernas uppfattning att genomgripande förändringar av SJ:s organisation och trafikuppgifter måste anstå i avvaktan på de aviserade förslagen i en framtida trafikpolitik. Jag tycker att det är fullt tillfredsställande. Det är också intressant att notera att reservanterna har använt texten i utskottets betänkande och bara skärpt den något. I sak når vi precis samma syfte. Därför anser jag att det inte finns några sakliga skillnader mellan reservationen och utskottsbetänkandet. De borgerliga motionärerna kan därför mycket väl yrka bifall till utskottets hemställan. Bertil Zachrisson har i kväll spelat upp ett indignationsnummer på ett påstått uttalande av statsrådet som jag inte har hört. Sedan kom Olle Östrand lika skärrad och ville föra in samma sak i debatten. Jag tar avstånd från den debatteknik som herrarna här tillämpar. Det är ett sätt att avleda diskussionen från det som vi diskuterar i kväll och föra in den på något annat. Det visar hur dåligt ni har på fötterna, när ni kommer in i den trafikpolitiska debatten. Ni kommer med skåpmat och indignationsnummer. Låt oss vänta till dess vi får ett förslag om den framtida trafikpolitiken. Då, mina herrar, skall vi debattera!
Herr talman! Olle Östrand tyckte att regeringen skulle visa litet större vilja att vidta åtgärder för att främja godstrafikförsörjningen. Tyvärr räcker det dock inte med bara vilja. Man behöver också kunskap om vilka åtgärder som är effektiva och kan få avsedd effekt. Vi från majoritetens sida delar naturligtvis reservanternas otåliga väntan på åtgärder, men å andra sidan anser vi det vara av utomordentlig vikt att de åtgärder som vi vidtar är de 145 riktiga och att de är verkningsfulla, även om det skulle ta litet tid att komma fram till dem. Vi förutsätter att SJ har samma strävan som vi och därför kommer att göra sitt yttersta för att snarast möjligt effektivisera och förbättra godstrafikförsörjningen.

Herr talman! Jag är inte intresserad av att Rolf Sellgren tar avstånd från vår debatteknik. Vad jag var intresserad av var om Rolf Sellgren ville ta avstånd från det som Bo Turesson sagt om avgiftsbelagda tullvägar. Men det vill Rolf Sellgren tydligen inte göra. Då kan man än en gång konstatera att det råder delade meningar i den borgerliga trepartiregeringen. Sedan, herr Torwald, upprepar jag vad jag sade tidigare: Om ni hade sagt ja till de 175 miljoner som vi föreslog, så hade ni redan nu kunnat sätta i gång med konkreta åtgärder för att förbättra SJ:s godstrafikförsörjning och därmed öka SJ:s konkurrenskraft. Rolf Sellgren sade att det inte är någon skillnad på utskottsmajoritetens skrivning och vår reservation. Men den stora skillnaden är ju, herr Sellgren, att vi till skillnad från er vill ge regeringen till känna vad som anförts i reservationerna. Vi är överens om ungefär halva utskottets skrivning. Den tycker vi är stark, och den är vi med på. Men den andra hälften vill vi inte vara med på. För det är ju där ni börjar reträtten. Det som ni säger i den första halvan tar ni praktiskt taget avstånd från i den andra. Därför utmynnar hela skrivningen till slut i ett jaså. Och det innebär att man i SJ i stort sett kan göra som man vill. Till yttermera visso avstyrker ni sedan också motionerna. Jag vill citera något av vad som står i den senare hälften. Där säger utskottet: ”I sammanhanget får också bedömas om samma önskvärda effekter kan uppnås billigare på annat sätt än genom att inskränka SJ:s möjligheter att genomföra företagsekonomiskt motiverade rationaliseringar.” Vilka effekter? Här ger ni ju SJ halva handen för att genomföra dessa inskränkningar.

När man har läst utskottets skrivning i avsnittet styckegodstrafik blir summan av kardemumman att den är till intet förpliktande. Det är det som är den stora skillnaden, herr Sellgren, mellan utskottsmajoritetens skrivning och vår reservation.
Herr talman! Olle Östrand kräver att jag skall ta avstånd från ett uttalande i TV som jag inte har hört. Herr Turesson har förklarat i någon mån, men jag ger mig inte in i den diskussionen när vi håller på med den trafikpolitiska debatten. Jag vill först ha klart för mig vad herr Turesson har sagt och vad det rör sig om. Som jag har uppfattat det var det differenser mellan referaten i Rapport och Aktuellt — det har berättats mig så. Innan man har klart för sig vad som egentligen har sagts bör man inte vara med i något slags show i indignation i denna kammare. I vad gäller reservationen kontra utskottets skrivning säger Olle Östrand att vi skriver positivt till att börja med men sedan tar tillbaka. Får jag då läsa litet ur reservationen, herr Östrand.

Ni säger i sak detsamma som utskottet. Jag har en erfarenhet, herr Östrand: När utskottet förutsätter att det och det sker, tar regeringen hänsyn till det. Jag har ett exempel på det, och det gäller köpet av SJ:s motorvagnar.
Herr talman! Olle Östrand beklagar att inte riksdagen anslog ytterligare 175 miljoner till SJ — med dem skulle man ha kunnat göra mycket mer för godstrafikförsörjningen. Men faktum är att riksdagen inte har anslagit dessa medel, och därför kan varken majoritet eller reservanter utnyttja dem för några åtgärder i detta sammanhang. Viktigare än det är trots allt att inte ens SJ har klart utrett vilka åtgärder man anser är de lämpligaste och verkningsfulllaste för att på sikt åstadkomma en bättre godstrafikförsörjning.

Herr talman! Det är riktigt att riksdagen inte har anslagit de 175 miljonerna, och därmed försvåras naturligtvis möjligheterna för SJ att rusta upp denna del av sin verksamhet. Men det hade inte mött några hinder för den borgerliga majoriteten att bifalla vårt krav i detta avseende — då hade ju SJ:s möjligheter avsevärt förbättrats. Det är det vi vill så starkt understryka. Rolf Sellgren säger att han har ingen lust att stå och diskutera tullvägar när vidiskuterar trafikpolitik. Då frågar jag mig: Är inte frågan om tullvägars vara eller inte vara en del av trafikpolitiken i det här landet? Det är ju kommunikationsministern som har väckt den frågan, och han är ju den högste ansvarige i fråga om kommunikationerna här i landet —-åtminstone har jag fått den uppfattningen. När det gäller frågan om styckegodset så har inte vi, herr Sellgren, någonting emot smärre justeringar. Vi vill inte ha en statisk situation när det gäller SJ:s möjligheter att vidta rationaliseringar. Men det är en väldigt stor skillnad mellan smärre justeringar och de övergripande förändringar som SJ föreslår i det här avseendet. Som jag sade tidigare kan man inte tolka utskottets skrivning om styckegodset på annat sätt än att man i stort sett överlåter åt SJ att göra som SJ självt anser bäst. Det skall då bli mycket intressant att se vad som händer efter tidtabellsförändringen. Man förstår nästan hur det hela kommer att sluta: SJ kommer kanske att genomföra detta enligt de ursprungliga planerna. Det kan vi från vårt håll inte acceptera. Jag vill därför vädja till de borgerliga motionärerna att stödja vår reservation, för det skulle innebära ett kraftfullt uttalande från riksdagens sida, som klart redovisar riksdagens inställning i förhållande till utskottsmajoritetens inställning. För att inte SJ skall genomföra dessa förändringar, som är av så stor regionalpolitisk betydelse och som i så hög grad föregriper och försvårar ett nytt trafikpolitiskt ställningstagande här i riksdagen, bör riksdagen göra ett kraftfullt uttalande. Det gör vi om vi stödjer den socialdemokratiska reservationen 4.

Herr talman! Under de minuter jag har till mitt förfogande skall jag i huvudsak ägna mig åt den socialdemokratiska reservationen 7, och jag vill börja med att yrka bifall till den och till de övriga socialdemokratiska reservationerna. I det betänkande om den statliga trafikpolitiken som nu behandlas har många angelägna krav på det trafikpolitiska området framförts. Bl. a. har det lagts fram en mängd motioner med förslag om upprustning och förbättring av flera järnvägssträckor i vårt land. En järnvägsbana som under de senaste åren blivit föremål för åtskilliga motioner, interpellationer och frågeställningar i denna kammare är den s.k. malmbanan. Banan, och då främst det s.k. södra omloppet, har mycket stor betydelse för gruvhanteringen liksom för hela Norrbottens näringsliv och sysselsättning. Jag vill bara kortfattat erinra kammarens ledamöter om att en viktig del av malmexporten till LKAB:s Östersjökunder går över just det södra omloppet, och underlåtenhet att rusta upp denna bandel kan få allvarliga konsekvenser inte bara för den exporten utan även för malmförsörjningen till NJA-SSAB. Vidare bygger Luleå hamns verksamhet i stort på denna malmexport. Inskränkningar av exporten får därför direkta effekter på hamnens service, dvs. tull, bogserbolag och övrig hamnservice, inte minst den service som SJ har i kommunen genom SJ-verkstaden. Vi socialdemokrater hävdar i vår reservation att en upprustning av malmbanan är ett mycket angeläget önskemål dels eftersom det finns starka skäl härför ur sysselsättningssynpunkt, dels eftersom trafiken på banan är låg f.n. Det är därför lämpligt att starta dessa arbeten så snart som möjligt. En upprustning av banan skapar också på sikt bättre förutsättningar för att kunna upprätthålla en rationell och prismässigt konkurrenskraftig malmtransport på denna järnväg. I början av detta år kunde man konstatera hur snett trafikpolitiken gått i vårt land. Ett av de tydliga tecken man i detta sammanhang kunde notera var när NJA bestämde sig för att transportera 20 000 ton från malmfälten till järnverket i Luleå via landsväg, och detta var första gången sedan malmba Nr 146 nans tillkomst som denna typ av transporter skedde via landsväg. I tidningarna kunde man i samband med startandet av dessa transporter läsa intervjuer med de ansvariga från NJA. Man kunde då notera att det från företagets sida inte kunde uteslutas att liknande transporter skulle komma att ske i framtiden. Det avgörande skälet till dessa transporter var de höga transportkostnaderna. Vi socialdemokrater anser att det inte kan accepteras att tunga malmtransporter styrs över till landsväg på detta sätt. Det är vidare synnerligen viktigt att frakttaxorna och fraktförhållandena utformas på ett sådant sätt, att inte malmtransporterna i ökad utsträckning sker över utländsk hamn. I detta sistnämnda borde t.o.m. de borgerliga kunna instämma, eftersom de i samband med införandet av det nya systemet för statliga sjöfartsavgifter accepterat en utskottskrivning som i klartext talar om att sjöfartsavgifterna inte fick missgynna de svenska hamnarna i förhållande till de utländska. Nu återstår bara att se hur konsekvent politik de borgerliga har för avsikt att föra i detta avseende, inte minst med tanke på alla de löften som getts om trygghet och utveckling även för människorna i Norrbotten. Visserligen har den borgerliga majoriteten i denna kammare på punkt efter punkt röstat ned de socialdemokratiska förslagen, som rört utvecklingen inom de tunga basindustrierna i vårt nordligaste län, LKAB, NJA-SSAB och andra viktiga områden. Men skall nu även den nödvändiga upprustningen av malmbanans ”södra omlopp” läggas på is för framtiden? Det är i detta sammanhang viktigt att slå fast att en upprustning av det södra omloppet är relativt enkel att genomföra i jämförelse med alla de problem som mött då man rustade upp det norra området. Det finns t.ex. anslutningsvägar och sådana viktiga delar som gör det betydligt lättare att klara av en upprustning på södra området. Vidare skulle arbetena på denna bandel med säkerhet ge arbetstillfällen bl.a. för åkerinäringen i länet, som under nuvarande konjunkturen och det som nu sker i Norrbotten har synnerligen stora problem med sysselsättningen. Naturligtvis skulle de också ge en mycket viktig effekt på sysselsättningen, bl.a. inom SJ och inom banarbetarkåren, och förhoppningsvis även ge arbete åt ungdom i ett län, som kanske plågas hårdast i det här landet när det gäller ungdomsarbetslöshet. Jag skall i mitt anförande begränsa mig för att ge tid åt några kommentarer och frågor till utskottets borgerliga talesman, herr Lothigius, som i sin inledning tidigare i kväll just var inne på denna reservation. Efter att ha lyssnat på honom blev jag mycket fundersam. Han var villig att erkänna att utskottets skrivning om malmbanan var sparsam. Det är lätt att konstatera detta, eftersom man ägnat endast ett par rader åt denna för näringslivet i norr viktiga bana. I och för sig har väl inställningen till viktiga frågor som gäller Norrbotten varit mycket sparsam i alla möjliga sammanhang. Det är väl bara att konstatera att den borgerliga majoriteten i trafikutskottet följer den spar | samma linjen. Det har skett inte bara i handling utan även i själva skrivandet. 149 Sedan säger herr Lothigius att en kontinuerlig upprustning sker. Var sker denna någonstans, herr Lothigius? Detta är viktigt att konstatera. Herr Lothigius får inte i likhet med näringsutskottets borgerliga talesman häromdagen blanda ihop norra och södra omloppet. Det är mycket viktigt i sammanhanget. Sanningen är faktiskt den att det omlopp, som blivit föremål för upprustning under de senaste åren, är det norra, det som rör Kiruna-Narvik. Våra krav handlar nu i första hand om södra omloppet, Gällivare-Luleå. Det är viktigt att vi är på det klara med det. I nästa andetag säger herr Lohtigius att vi är på det klara med att det behövs en upprustning av sträckan Gällivare-Luleå. Men det räcker inte att vara på det klara med det, utan det gäller att agera. Norrbotten och de nordligaste delarna av vårt land har inte råd med detta passiva väntande. Vad väntar vi på? Det är nu man behöver hjälp — det är nu man behöver få fart på insatserna. Att ”vara på det klara med” är en sak, att agera är en annan. Det är det som är skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig politik. Vi behöver alltså en upprustning, och vi måste få fart på det hela. Herr Lothigius frågar vad vi socialdemokrater menar med skrivningen i reservationen, att man bör se till att den här trafiken inte styrs över till utlandet. Jag vill avslutningsvis återigen erinra herr Lohtigius om att han var med och skrev under ett utskottsbetänkande om det nya systemet för sjöfartsavgifter. I detta betänkande skrev vi att utskottet kraftigt vill betona vikten av att det nya avgiftssystemet inte får missgynna de svenska hamnarna i förhållande till hamnarna i utlandet, osv. Betyder ställningstagandet nu att de borgerliga inte vill fullfölja den principen också när det gäller taxorna, utan att dessa får medverka till att denna malmexport successivt förs över från Luleå till Narvik, just med tanke på allt vad det södra omloppet innebär för länet?
Herr talman! Det är klart att jag skall svara Sten-Ove Sundström på hans frågor, även om jag tycker att jag i första omgången gav ett ganska klart besked om hur saken låg till, nämligen att det vore oriktigt av utskottet att agera ien situation då det pågår förhandlingar mellan LKAB och SJ. Så brukar man ju inte göra. Jag har vidare sagt att det när det gäller det södra omloppet är angeläget att den dåliga delen av banan byts ut. Det är vår uppfattning, och det skall vi försöka genomföra. Även när det gäller hela malmbanan är det angeläget att det sker en kontinuerlig upprustning och förändring genom att man lägger ut nya skenor, tar bort det besvärande skarvsystemet, osv. Det är förbättringar som successivt görs. När det gäller sjöfartsavgifterna vill jag gärna säga att visst har vi varit med om att föra en sjöfartspolitik som skall underlätta för företagen i Norrbotten att transportera sina produkter.

Det är därför 18 maj 1978 mycket avgörande hur transporterna från malmfälten sker. Om det blir billigare att skeppa ut malmen från Narvik, måste vi välja den vägen för att kunna behålla sysselsättningen i LKAB. Det är väl en mycket enkel matematik.
Herr talman! Herr Lothigius återkommer till det enda argument som man tycks ha, nämligen att det pågår förhandlingar och att dessa inte bör störas av något initiativ från utskottets sida. Nu hör det till saken att förhandlingar ständigt har pågått dels i fråga om taxorna på malmbanan, dels i fråga om ett eventuellt övertagande. Men det komiska i sammanhanget är att det är samhället som förhandlar med samhället. Och jag har mycket svårt att förstå hur det skulle kunna påverka en upprustning av södra omloppet, om man nu vill ha kvar malmexporten över Luleå hamn. Carl-Wilhelm Lothigius återkommer till frågan om en kontinuerlig upprustning. Men glöm då inte bort att den här reservationen inte i första hand handlar om den del som berörs av detta utan om det södra omloppet! Den kontinuerliga upprustningen gäller i stort sett det norra omloppet. Sedan antyder jag inte på något sätt att vi i framtiden, med vår inriktning i den här reservationen, skulle medverka till att huvuddelen av LKAB:s malm skulle exporteras över Luleå. Men som jag nämnde tidigare finns det faktiskt ett intresse för detta och även en bestämd vilja från LKAB:s Östersjökunder att i fortsättningen kunna ta sin malm över Luleå. Då måste man också hjälpa till och skapa förutsättningar för det. Man får ju inte göra som man nu tycks göra från regeringssidan, automatiskt acceptera att det sker en viss styrning mot det norra omloppet. Det gäller framför allt ur sysselsättningssynpunkt för hela länet.

Herr talman! Den trafikpolitiska debatt vi hittills haft här i kammaren med anledning av trafikutskottets betänkande nr 18 har speglat många intressanta sidor av vår trafikpolitik av i dag. Lika enig som man var i 1963 års riksdagsbeslut om trafikpolitikens riktlinjer, lika enig tycks man i dag vara om att det nu är dags för en total översyn av trafikpolitiken. Socialdemokraterna förespråkar— efter vad man kan utläsa av reservationerna och efter vad vi hört här i kammaren — att högsta växeln nu skall läggas in. Nu krävs helt plötsligt upprustning av en mängd järnvägssträckor och en övergripande syn på investeringar för det allmänna vägnätet och järnvägarna. Utvecklingen inom transportoch kommunikationsområdena har varit betydligt snabbare än vad man för 15 år sedan förutsåg. Detta har gjort att vi | fått en ökad snedvridning i utnyttjandegraden av de nu tillgängliga trafik I medlen. Med en större handlingskraft hos förra regeringen under en rad av år hade vår trafiksituation helt säkert varit bättre än vad den är i dag. Med en 151 mer framsynt trafikplanering hade man helt säkert också kunnat undvika mycket av privatbilismens inslag, inte minst inom våra storstadsområden. Planeringen av kollektivtrafiken har inte varit vad den borde varit — därmed inte sagt att man generellt kan kritisera privatbilismens snabba tillväxt. Genom den samhällsutveckling vi, med eller utan styrning, fått uppleva har människor i glesbygder blivit än mer beroende av individuella färdmedel. Det alltmer ökade kravet på komfort har inte bidragit till att lösa problemen. Talesättet ”tid är pengar” har i praktiken resulterat i att kraven på snabbhet i transporterna gått före behovet av en bredare service. Det faktum att SJ enligt 1963 års trafikbeslut skulle drivas företagsekonomiskt och av staten ersättas för den del av verksamheten som inte nådde upp till denna målsättning innebar att vi fick två typer av järnvägsnät, ett affärsbanenät och ett trafiksvagt nät. SJ har, enligt mångas förmenande, utnyttjat det förhållandet att man drivit verksamheten företagsmässigt genom att inte visa den öppenhet man kunde förvänta sig. Resultatet har blivit en rad av nedläggningar och indragningar under årens lopp. Man kan med all rätt förmoda att bättre lösningar funnits att tillgå därest en större öppenhet tillämpats. Genom nedskärningar i turtätheten har nedläggningshoten till sist blivit verklighet. Det är den utvecklingen som vi är rädda för. Det vore fel att kritisera alla indragningar då det i vissa fall funnits parallella landsvägsförbindelser som kostnadsmässigt varit mera lönsamma, men oftast har SJ bedömt verksamheten ur sin egen synvinkel utan att ta tillbörlig hänsyn till trafikbehovet som sådant. I den motionsflora som trafikutskottet haft att ta ställning till i det betänkande vi nu har att behandla ingår ett stort antal motioner med krav på att indragningar av SJ-trafiken inte får vidtas i avvaktan på en samlad trafikpolitisk proposition. Redan dagen efter den allmänna motionstidens utgång i januari gav kommunikationsministern sådana besked att det kunde ha varit onödigt att skriva många av dessa motioner, men ändå tror jag att denna följetong i motioner haft sin betydelse, eftersom de speglar vår oro och vår negativa reaktion inför SJ:s aviserade tidtabellsändringar till den 28 maj i år. Jag skall för min del inte gå in på den motion som jag skrev med synpunkter på SJ-trafiken i Kalmar län; problemen är likartade över stora delar av landet. Trafikutskottet hävdade även förra året i sitt betänkande — som hade samma nummer som årets — att järnvägen även i framtiden måste spela en betydande roll för godsoch persontransporter. Utskottet pekade även då på de miljöhänsyn och inte minst de trafiksäkerhetsskäl som man måste väga in i bedömningarna vid valet av trafikmedel. Just trafiksäkerhetsskälen väger tungt vid besluten att för skolungdomens resor övergå från järnvägstrafik till landsvägstrafik. Bland de nedläggningshotade linjerna finns sådana som kanske har den övervägande delen resenärer just bland skolungdomen. Skulle man genom ett annat taxesystem kunna finna lösningar till ett bättre utnyttjande av dylika bandelar vore mycket vunnet. Större öppenhet från SJ:s sida när det gäller förhandlingar med kommuner och landsting om alternativa lösningar av kollektivtrafiken är en mycket angelägen sak enligt utskottet, ur samhällsekonomisk synpunkt sett. Som jag nyss sagt måste trafiksäkerhetsskälen beaktas i större utsträckning när det gäller indragningar av de s.k. skoltågen. Ju fler av de ca 275 000 skolungdomar som i dag erhåller skolskjuts som skulle kunna utnyttja den spårbundna trafiken, desto färre olyckor bör bli följden av en sådan utveckling. Med mitt inlägg har jag, herr talman, velat efterlysa en större öppenhet från SJ:s sida än vad som hittills har varit fallet. De trafiksvaga bandelarna kan med största sannolikhet inte bibehållas intakta ens efter införandet av ett nytt taxesystem eller efter samhällsekonomiska bedömningar i stället för företagsmässiga. Om så inte blir fallet, får vi väl förutsätta att man ändock kommer fram till den för trafikanterna och samhället gemensamt bästa lösningen. Om den lösningen skulle ligga i att låta de nya huvudmännen för den lokala och regionala trafiken även ta över ansvaret för de olönsamma järnvägarna, som kommunikationsministern har framfört tankar på, återstår väl att se — och det bör man se närmare på. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets betänkande nr 18 i dess helhet.

Herr talman! Jag kan så här inledningsvis inte underlåta att ägna några ord åt kommunikationsministerns utspel i dag om tullvägar. Det är ganska intressant. Jag förmodar att kommunikationsministern har åtminstone hela den moderata riksdagsgruppen bakom sig. Lika klart kan man konstatera att hela den socialdemokratiska gruppen har deklarerat sin uppfattning. Så har även centerpartiet gjort — och Rolf Sellgren har som en god liberal deklarerat att han inte har någon uppfattning alls. Det kunde vara intressant att höra vad Eric Rejdnell eventuellt har att säga, om han har någon bestämd uppfattning om införandet av tullvägar. Herr talman! Jag hade i det här inlägget tänkt ägna mig åt två saker, dels motionen 1207 av Olle Eriksson och mig, som är en av de två motioner som har fått en välvillig behandling av utskottet, dels det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande. Det är med tillfredsställelse som länsmyndigheterna i Värmlands och i Älvsborgs län samt berörda kommuner har noterat trafikutskottets ställningstagande vad gäller Dalslands kanals framtid. Utskottets uppfattning är också helt konsekvent med tanke på statsmakternas intresse för Göta kanal. Det kan slås fast att man genom riksdagens beslut vad gäller dessa båda kanalers framtid har säkrat en ganska unik nationell tillgång för det rörliga friluftslivet. Men det är ingen tvekan om att utan statlig medverkan skulle Dalslands kanals framtida bestånd vara ytterst ovisst. Detta beror uteslutande på att berörda kommuner och landsting som hittills ekonomiskt har svarat för kanalens drift i framtiden inte kommer att orka med dessa driftsunderskott. Därför är det glädjande att utskottet så klart säger ifrån att staten bör ta sin del av ansvaret för att bevara Dalslands kanal. Jag vill därför bara uttrycka den förhoppningen att regeringen så snart som möjligt effektuerar riksdagens beslut. Så några ord om det särskilda yttrandet som är fogat till utskottets betänkande. Detta särskilda yttrande är tillkommet på grund av en motion som bl.a. framhåller vikten av en långsiktig planering och satsning på motorvagnar. Samtidigt har vi i motionen hävdat betydelsen av att dessa motorvagnar tillverkas i Sverige. Men på den här punkten måste jag säga att utskottsmajoriteten genom en långt gående luddighet har lyckats skriva bort motionen. Utskottsmajoriteten skriver: ”Huruvida tillverkningen av motorvagnar framdeles i sin helhet skall kunna ske inom landet torde bl.a. få prövas i samband med SJ:s anbudsprövning m.m. i anslutning till beställning av sådana vagnar.” Detta är ju någonting helt annat än vad motionen handlar om. Denna skrivning är ju bara en hänvisning till vad som står i upphandlingskungörelsen. Vad motionen däremot handlar om, och som även framgår av det särskilda yttrandet, är att man bör undersöka var motorvagnar med fördel bör sättas in, var de bör tillverkas och hur vi på sikt bör bevara vårt kunnande när det gäller att tillverka järnvägsmaterial. Även om trafikutskottet skall behandla de trafikpolitiska spörsmålen, så kommer helt givet en svensk tillverkning av motorvagnar att få en icke obetydlig sysselsättningseffekt. Därför är det, herr talman, av flera skäl en dålig motivering som utskottet har använt sig av när det har avstyrkt motionen. Jag tyckertill sist, herr talman, att det borde ha varit möjligt för utskottet att ena sig om en motivering i enlighet med vad som har framgått av det särskilda yttrandet.
Herr talman! Jag förstår att även Rune Johansson tar chansen att få diskutera den här ur socialdemokratisk synvinkel sett goda karamellen som man har fått i TV i kväll. Men eftersom det är trafikutskottets betänkande 18 som skall behandlas, tänker jag inte gå in i den diskussionen. Tids nog, när vi har fått papperen på bordet och alla fakta, skall Rune Johansson — det kan jag försäkra — få ett klart besked även från folkpartiets sida.
Herr talman! Vi har inte från början tagit upp det särskilda yttrandet till diskussion i någon nämnvärd grad. Det är därför som jag tar till orda nu. Det är väl ganska naturligt att ett utskott hänvisar till upphandlingskungörelsen. Samtidigt skall Rune Johansson i Åmål vara medveten om att man i samband med de beställningar som redan gjorts kom överens om att viss del av beställningarna skulle effektueras här i Sverige. Vi är ju, Rune Johansson, också bundna av internationella konventioner på handelssidan. Det är för oss mycket angeläget att i ett läge som det vi nu befinner oss i försöka utnyttja den svenska industrin i största möjliga utsträckning. I och med att man skall konkurrera om priserna frågar vi oss när det gäller inköp av t.ex. vagnar: Vad kan vi göra dem för här i Sverige? Vad kan italienare, tyskar och andra göra dem för? Vi skall försöka att fördela summorna, vilket man också av handelspolitiska skäl kan göra. Det är alltså vår avsikt. Herr talman! Bara en kort avslutning av den evinnerliga diskussionen om tullvägar. Om det finns kommuner i detta land som till kommunikationsdepartementet har sagt att man har planer på brobyggen som man gärna skulle vilja fullfölja, att man inte har pengar till det och att man är intresserad av att broarna tullbeläggs, för då kunde man få fram dem i tid — ja, då tycker jag att det är riktigt av en kommunikationsminister att gå till vägverket och fråga: Vad kostar detta? Hur skulle detta utfalla? Utred den här saken, så att jag har någonting i min hand när jag skall diskutera sådana här frågeställningar med kommuner och också med mina regeringskolleger. Det är inte fråga om att bygga tullvägar över motorvägarna här i landet, utan det är i så fall fråga om att ta upp den här saken när det gäller enskilda broar. Lev inte för högt på detta i den debatt som vi har i kväll och flytta inte över debatten till ett annat plan än det som vi i dag skall behandla!
Herr talman! Jag konstaterar bara att Carl-Wilhelm Lothigius vid denna sena timme är en lika god advokat åt kommunikationsministern som han var under debatten tidigare i kväll. Jag konstaterar också att Eric Rejdnell är en lika god liberal som Rolf Sellgren. Han har heller ingen definitiv uppfattning. Detta innebär att man i regeringskretsar i dag har tre olika uppfattningar vad gäller införande av tullvägar. Det skall bli intressant att se var den frågan hamnar i framtiden. Sedan några ord om det särskilda yttrandet. Jag vill, Carl-Wilhelm Lothigius, erinra om vad Bertil Zachrisson hävdade i sitt huvudanförande, när han bl.a. kritiserade regeringen för att man har för dålig framförhållning vad gäller investeringar och den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken. Det är där det särskilda yttrandet om motorvagnar kommer in i bilden. I samband med att riksdagen kommer att anta propositionen om den regionala trafiken, kollektivtrafiken och huvudmannaskapet får säkert en hel del järnvägsbanor på kortare sträckor en annan betydelse än vad de har i dag. Det är mycket troligt att man på dessa banor med ekonomisk vinst kan övergå från lok och vagnar till motorvagnar. Därför måste man se kravet i vår motion och det särskilda yttrande som vi har avgivit till betänkandet som ett led i denna framförhållning. Jag tycker att det är märkligt att inte utskottet har kunnat enas om en gemensam skrivning på den punkten.

Herr talman! Man kan inte klaga på riksdagsledamöternas intresse för de trafikpolitiska frågorna. Om det intresset vittnar det stora antalet motioner som behandlas i detta betänkande. Det trafikpolitiska intresset är naturligt, då ett väl fungerande transportsystem är förutsättningen för utvecklingen inom samhällslivets olika områden. Jag tänkte för min del inte uppehålla mig vid tullvägarna utan vid flygplats och luftfartsfrågorna i mitt anförande — och i varje fall när det gäller den utrikes delen av flyget handlar det inte om tull, utan där kan man t.o.m. handla tullfritt. En omfattande utveckling har skett på flygets område. Den civila flygtrafiken på de svenska statliga flygplatserna med linjetrafik har ökat under budgetåret 1976/77 såväl inom linjefarten som chartertrafiken, medan allmänflyget minskade något. Passagerarfrekvensen i utrikes linjefart ökade med 3 96, och det är lika med den årliga ökningen de senaste fem åren. Totalt befordrades 2,4 miljoner passagerare till och från Sverige. Antalet avresande passagerare i inrikes linjefart var 2 miljoner, vilket betyder en ökning med 5 96 jämfört med närmast föregående år. Den genomsnittliga årliga ökningen under den senaste femårsperioden har uppgått till 5 26. Antalet ankommande och avresande passagerare i chartertrafik översteg för första gången 2 miljonersstrecket, och det är en ökning med hela 17 96. I en prognos över flygtrafikutvecklingen räknar luftfartsverket med en passagerarökning om i genomsnitt 7,5 96 per år fram till år 1985. Även om de redovisade siffrorna verkar tillfredsställande för utvecklingen kan nog drömmen om ett svenskt folkflyg inte förverkligas. Med våra långa avstånd skulle det naturligtvis vara önskvärt, men då befolkningsunderlaget är litet och då vi i vår trafikpolitik valt att även ekonomiskt stödja andra trafikgrenar, t.ex. järnvägen, är det svårt att frångå principen om att flyget skall bära sina egna kostnader. Jag tror dock att det är möjligt att med en rationellare struktur och fördelning göra flygalternativet mer lönsamt och attraktivt. Kommunikationsminister Bo Turesson önskar, som han sade i sitt huvudanförande, ett väl utvecklat flygnät så att andra än de s.k. portföljbärarna kan utnyttja det. Det är också min förhoppning att vi skall få en sådan utveckling. I ett TV-program för kort tid sedan om linjeflyget förfasade sig program ledaren över luftfartsverkets stora överskott. Med de stora investeringar som gjorts i nya flygplatser på Sturup, Arlanda och Landvetter kommer verket inte att kunna klara sina förpliktelser när det gäller räntor och amorteringar till stat och kommun — det är i stället sanningen. Det går nämligen inte att ytterligare höja avgifterna till en sådan nivå att detta kan klaras, utan målsättningen måste vara att under en längre period klara förräntningskraven. En annan fråga är om det svenska inrikesflyget har en sådan struktur och ett sådant linjenät som motsvarar dagens krav på rationell drift och ändamålsenliga förbindelser. Jag och några medmotionärer har begärt en utredning om detta. Vi tror att man genom olika åtgärder skulle kunna nedbringa kostnaderna och göra inrikesflyget mer attraktivt på sikt. Inrikesflyget inom Sverige bedrivs av SAS och LIN samt av olika bruksflygsföretag. SAS har de långa och lönsamma linjerna, medan LIN på sin lott fått de många kortare sträckorna. SAS inrikestrafik har därför givetvis ett icke föraktligt överskott, medan de ekonomiska bekymren hopat sig över LIN. förbindelser på Luleå har givit LIN en bättre ekonomisk sits. Nu har emellertid inte resultatet av den åtgärden blivit riktigt vad man hoppades på, då utvecklingen i Luleåområdet stannade av. Nackdelen med den nuvarande uppdelningen är att inrikesflygpriserna måste anpassas till LIN:s ekonomiska situation, och därför belastas passagerarna med högre kostnader än nödvändigt på vissa linjer. Detta verkar orimligt och hindrar en sund utveckling av inrikesflyget. Därför har också luftfartsverket hos regeringen begärt en översyn av inrikesflygets struktur i syfte att stärka dess ekonomi och trafikmässiga förutsättningar. Förhållandena har även uppmärksammats av prisoch kartellnämnden, som anser det vara väsentligt med en skyndsam översyn för att flygkonsumenterna utan tidsutdräkt skall komma i åtnjutande av kostnadsmässigt betingade priser i den inrikes flygtrafiken. Prisoch kartellnämnden anser det särskilt betydelsefullt att prissättningen utgår från en så rationellt bedriven verksamhet som möjligt och inte bestäms av företagsenheter med ogynnsam kostnadsstruktur. Om så inte sker, kommer konsumenterna att drabbas av högre priser än vad som annars skulle varit fallet. Det hittills tillämpade förfarandet, säger nämnden vidare, att basera prissättningen på de ekonomiska förhållandena hos enbart LIN är också tvivelaktigt med hänsyn till de ägarintressen SAS direkt och indirekt har i LIN. Genom dessa prissättningsprinciper kan SAS förbättra möjligheterna till avkastning på sitt kapital i LIN samtidigt som företaget erhåller ett väsentligt överskott i sitt eget stamlinjenät. Härigenom kan den svenska inrikestrafiken komma att svara för en orimligt hög andel av överskottet av SAS:s totala flygdriftsverksamhet. Då överföringen av de två dagliga flygförbindelserna Stockholm-Luleå-Stockholm gäller under tre år från den 1 januari 1976 räknat, har luftfartsverket begärt en utvärdering av de båda företagen om resultatet av överföringen. Verket har också funnit att den obalans mellan de båda företagens resultat som förelåg före 1976 alltjämt är betydande och därmed hotar en enhetlig prisnivå på inrikesflyget. Därför bör möjligheterna till ytterligare åtgärder i utjämnande riktning undersökas. Trafikutskottet delar motionärenas uppfattning om nödvändigheten av en utredning om inrikesflyget i stort. Nu har också regeringen enligt ett pressmeddelande aviserat tillsättandet av en utredning om flygplatssystemets roll i en samordnad trafikpolitik, och trafikutskottet finner detta tillfredsställande och förutsätter att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt. I regeringens pressmeddelande sägs att utredningen skall gälla lokaliseringen av de svenska flygplatserna för inrikesflyget och att inrikesflygnätet skall studeras. Detta är som jag ser det ett tillmötesgående av förslagen i vår motion. Däremot sägs inget direkt om att själva inrikesflygets struktur skall ses över. Jag förmodar att så är fallet men hade ändå tänkt få det bekräftat av kommunikatiosministern i dag. Han har tyvärr måst lämna kammaren för andra uppgifter. Jag får då ställa frågan till utskottets vice ordförande, Carl Wilhelm Lothigius: Skall inte utredningen också omfatta organisationsfrågorna? Det är den viktiga biten av denna fråga, som jag ser det. För att staten genom luftfartsverket skall kunna engagera sig i anläggning och drift av en flygplats, s.k. primärflygplats, har krävts att denna kunnat helt förräntas och avskrivas under en 40-årsperiod samt att intäkter och kostnader skall balansera varandra under det tionde året. Luftfartsverket har hos regeringen begärt en omprövning av denna specialreglering med anledning av kommunala krav på statligt engagemang i ytterligare flygplatser. Andra synpunkter än de rent trafikpolitiska kan behöva vägas in, såsom regionalpolitiska överväganden och andra samhällsekonomiska värderingar. Då luftfartsverket alltså begärt en översyn av kriterierna för inrättande av statliga primärflygplatser får jag fråga Carl-Wilhelm Lothigius i kommunikationsministerns ställe om denna fråga också kommer att ingå i direktiven för utredningen om inrikesflyget. Jag vill också till sist fråga Carl-Wilhelm Lothigius hur snart utredningen kommer att tillsättas och om den också blir parlamentariskt sammansatt.
Herr talman! Nils Hjorth och jag har inga delade meningar i detta sammanhang, och det har Nils Hjorth också förklarat. Jag vill påpeka för Nils Hjorth att redan 1972 års riksdag gav Kungl. Maj:t till känna att vissa skäl talade för att en översyn av principfrågorna. om organisationen av och tillståndsgivningen för den inrikes flygtrafiken skulle komma till stånd i syfte att klarlägga den från olika synpunkter lämpligaste och effektivaste organisationen av inrikesflyget. Det sades alltså redan 1972. Nu kan Nils Hjorth vara tillfredsställd med att kravet i den här socialdemokratiska motionen faktiskt kommer att tillgodoses. Det sägs i utskottsbetänkandet: ”Det inrikes flyglinjenätet skall vidare studeras liksom frågan om finansieringsfördelningen mellan stat och kommun.” Den kommitté som har aviserats kommer att bestå av en rad fackmän på området, dvs. representanter för kommuner, landsting, luftfartsverket osv. Dessa fackmän kommer att arbeta tillsammans med en parlamentarisk referensgrupp på fem personer. Att kommittén kommer att ta upp lokaliseringsfrågor anser vi vara givet. Att den även tar upp strukturfrågor och därmed också frågan om själva organisationen måste också anses vara givet. Detta gäller även frågan om primärflygplatsen. Tillsättningen av utredningen kommer att redovisas i dagarna. Detta är uppgifter som jag har fått i kväll.
Herr talman! Jag tackar Carl-Wilhelm Lothigius för svaret på mina frågor. Att jag frågade berodde på att man i det här pressmeddelandet saknar uppgifter om själva huvudfrågan, nämligen om organisationen och strukturen av det kommande inrikesflyget. Jag hoppas att jag tolkat trafikutskottets vice ordförande rätt när jag fått uppfattningen att han sagt att dessa frågor kommer att behandlas. Därmed känner jag mig ganska lugn. Jag tycker att det är angeläget just med en gemensam översyn av SAS och Linjeflygs struktur. Som jag påvisade i mitt anförande är det stora skillnader i de båda flygbolagens ekonomiska förutsättningar. Det är av mycket stor betydelse att det svenska inrikesflyget får en effektiv organisation, så att det kan bära de kostnadsökningar som måste komma och som man inte kan täcka genom avgiftshöjningar. En översyn av inrikesflygets struktur och organisation bör alltså komma till stånd, och jag hoppas att så nu blir fallet. Man måste också ta till vara de samordningsvinster som kan åstadkommas. Vi skriver i vår motion att det är nödvändigt med en översyn för att främja en god utveckling. Det kan naturligtvis vara litet komplicerat, eftersom SAS är ett nordiskt företag. Men det finns ju någonting som heter nordiskt samarbete, och man skall inte vara rädd för att ta itu med denna fråga och undersöka om det inte är nödvändigt att vi får kanske bara ett inrikesflygföretag. Man måste se på denna fråga i stort. Jag bara beklagar att det inte blir en rent parlamentarisk utredning. Om jag förstod herr Lothigius rätt blir det fråga om något slags expertgrupp. Jag tycker att denna fråga är så viktig för den framtida inriktningen av inrikesflyget att det borde ha tillsatts en rent parlamentarisk utredning. Jag beklagar som sagt att så inte blir fallet, men jag hoppas nu att denna utredning snart skall komma i gång och att den skall ge ett gott resultat till nytta för inrikesflyget och för dem som utnyttjar det.

Herr talman! Vi har i den trafikpolitiska debatten i dag kunnat lyssna till en dialog mellan kommunikationsministern och Bertil Zachrisson. Vi fick höra hur kommunikationsministern haussade upp sin trafikpolitik och fördömde den tidigare. Bertil Zachrisson gjorde tvärtom. Sanningen är naturligtvis den att trafikpolitiken var eländig tidigare och är det också i dag. Undan för undan har man saboterat kollektivtrafiken när det gäller både godsoch personbefordran. Undan för undan har man styrt över trafiken från järnväg till landsväg. Både den förra och den nuvarande regeringen gav lönsamhetsprincipen fria händer. Under den förra regeringens period fattades 1963 års nu av alla fördömda trafikpolitiska beslut. Under den nuvarande regeringens period har vi fått bevittna hur flottningen i älvarna upphör, hur t.o.m. malmtrafiken vräks upp på landsvägarna och hur man planerar att låta styckegodset transporteras på landsväg. Detta är en skuggboxning som inte bör lura någon. Det var en dålig trafikpolitik tidigare, och det är en dålig trafikpolitik också i dag. Vår mening är att det måste skapas en helt ny trafikpolitik enligt nya principer och som innebär ett slut på det sterila lönsamhetstänkandet. Det som måste komma till heders är en trafikpolitik som baserar sig på en total samhällsekonomisk kalkyl. Varken den förra eller den nuvarande regeringen har något att skryta över. Det är bara att hoppas att den förväntade trafikpolitiska utredningen kommer med förslag till en radikalt ny trafikpolitik. Men jag vill säga att jag inte är särskilt förhoppningsfull, speciellt inte sedan jag lyssnat på kommunikationsminister Turesson i skilda sammanhang. Det finns en speciell fråga i detta betänkande — den har berörts av bl.a. Sten-Ove Sundström — och det är frågan om malmbanan. I en rad motioner krävs en upprustning av malmbanan, framför allt delen Gällivare-Luleå. På några få rader avstyrks dessa motioner utan spår av annan argumentation än att man hänvisar till pågående utredningar och beredningsarbeten, vilket som bekant är ett effektivt och gammalt sätt att sätta käppar i hjulen för positiva förslag. Jag anser att det finns en rad skäl till att man mycket snabbt måste ta itu med en upprustning av malmbanans södra del. Det kan tyckas att det inte är det mest angelägna just nu, när malmtrafiken mer eller mindre ligger nere, men vi skall inte tro att det är något evigt tillstånd. Skall vi ha en fungerande gruvdrift, skall vi naturligtvis också ha en fungerande malmbana. I debatten om malmbanan har framkastats att den skulle kunna försäljas till LKAB. Det är möjligt att en och annan tror att däri ligger lösningen på de akuta problemen. Jag tror inte ett dugg på den idén. Man kan möjligen fråga sig varför en sådan transaktion skulle företas just nu, då malmbanan går på sparlåga, när idén aldrig aktualiserades under den tid då bandelen var rena guldgruvan för SJ och för staten. Jag spårar här ett försök att föra debatten på sidospår och för SJ ett sätt att smita undan ansvaret för fortsättningen. Det viktigaste är inte om SJ eller LKAB äger malmbanan. Det viktigaste måste vara att föra en vettig trafikpolitik som är gynnsam för Norrbotten. Hittills kan man inte säga att så har varit fallet. SJ:s fraktsättning har inneburit en enorm utsugning av Norrbotten med absurda frakttaxor. När LKAB betalat 17 öre per ton malm har många konkurrenter haft fraktkostnader som handlat om 3-6 öre per tonkilometer. Överfrakterna har använts till att finansiera underskottsbanor i övriga delar av Sverige. När malmbanan nu inte längre är samma lukrativa affär kan man möjligen tänka sig att överföra banan till LKAB, men jag tycker inte att den gubben skall gå. Däremot vill vi från Norrbotten pressa fram en annan politik när det gäller denna viktiga detalj i det norrbottniska näringslivet. Framför allt måste vi i fortsättningen få regering, riksdag och SJ att riva upp de gamla principerna för malmfrakterna. Var och en inser ju att man i fortsättningen inte kan ha det som tidigare. Man kan inte ha fraktavtal som gör det billigare att köra malm med lastbil. Att få till stånd en ändring därvidlag måste anses som angeläget, om man från regeringens sida verkligen skall kunna tala om en genomtänkt trafikpolitik. Det som har skett det här året är ju snarare motsatsen. Ja, det är — för att tala klarspråk — ett kvalificerat trafikpolitiskt vansinne. Här handlar det på sikt också om att rädda malmhamnen i Luleå. LKAB gjorde en gång i världen det ödesdigra misstaget att lägga malmhamnen i nära anslutning till bebyggelsen i Luleå i stället för på Sandön, som kommunisterna och många andra föreslog. Men nu ligger den här hamnen, som brukar kallas Europas modernaste malmhamn, där den ligger. Den ger i normala fall arbetstillfällen åt många människor. En nedläggning av malmhamnen vore ett förödande slag mot hamnverksamheten i kommunen, vilket skulle få stora konsekvenser. LKAB har dessutom plöjt ner hundratals miljoner i en ny malmhamn i Narvik och har tydligen en strävan att överföra så mycket som möjligt av malmtrafiken dit. Man kan utan tvivel spåra en politik, som går ut på att strypa fraktverksamheten på malmbanans södra omlopp, och därmed undergrävs existensen av malmhamnen i Luleå. Vi vill sätta en spärr för de planerna, och därför har vi i motion 380 föreslagit att riksdagen beslutar att hos regeringen skyndsamt begära förslag om upprustning av malmbanan, främst delen Gällivare-Luleå, samt hos regeringen också begära en snar översyn av formerna för malmfrakt och fraktavtal samt förslag som gynnar malmtransport per järnväg, som vi uttrycker det. Från socialdemokratiskt håll har man en motion som mycket väl harmonierar med den som väckts från arbetarpartiet kommunisterna, nämligen om att malmbanan, delen Gällivare-Luleå, rustas upp. Den motionen stöttas upp av en reservation, som i stort sett innehåller samma argument som vår motion 380. Det är naturligtvis bra, men en logisk kullerbytta ligger det ju i att man i samma reservation yrkar avslag på vår motion. Det är ett ganska svårbegripligt agerande. Nu har jag emellertid ett synnerligt generöst sinnelag, och jag tänker i alla fall stödja den socialdemokratiska reservationen, därför att den innehåller de åsikter och de krav som vi framför i motion 380. Fru Eva Winther har också en motion om malmbanan — det kan förefalla föga gentlemannamässigt att ta upp detta, eftersom hon inte befinner sig här i kammaren. Hon kräver en plan för ombyggnad av malmbanans sträckning Kiruna-Boden. Det är väldigt bra, men hon är ju nöjd med mycket litet, och det finns anledning att ställa frågan, om man blir så väl dresserad när man är med i ett regeringsparti eller om det bara är ett tecken på att man från borgerligt håll fortsätter att svika angelägna Norrbottenskrav. Det finns från senare tid en hel samling exempel på att lojaliteten mot regeringen väger tyngre än lojaliteten mot det län som man representerar. Det är inte lätt att vara kluven, som bekant. Jag skall innan jag slutar också ägna någon minut åt frågan om styckegodstrafiken. I en tidigare debatt med kommunikationsministern har jag betecknat SJ:s planer i det avseendet som ett nytt attentat mot en förnuftig, samhällsinriktad trafikplanering. Olle Östrand exemplifierade från sitt län vad det skulle kunna leda till om förslaget genomfördes. SJ fortsätter sina ansträngningar att föra över så mycket som möjligt av trafiken från järnväg till landsväg. Om SJ:s planer fullföljs kommer vi i Norrbotten att få bara två styckegodsstationer, alltså i det till ytan största länet i vårt land. Det blir i så fall i Luleå och Kiruna. Från de två punkterna skulle man då ta hand om godset med lastbil och transportera det på landsvägar som i många fall går parallellt med järnvägen. Att styckegodser på det sättet vräks ut på landsvägarna innebär allt det vi tidigare har anfört om vägslitage, ökade olycksrisker och samhällsekonomiskt slöseri. Därtill kommer väl också att det innebär ökad användning av importerade drivmedel i stället för inhemskt producerad, miljövänlig elkraft. Det innebär också sysselsättningsmässiga konsekvenser för SJ:s personal. Det har ju länge talats om en ny trafikpolitik. Enligt topparna i SJ skall den bestå i avveckling av järnvägstrafiken och ökad press på landsvägsnätet. Det är ju en beklämmande utveckling, och det är en linje som måste avvisas. Nu säger utskottet i detta betänkande att mera genomgripande förändringar av SJ:s organisation och trafikuppgifter bör anstå i avvaktan på de aviserade förslagen om den framtida trafikpolitiken. Utskottet förutsätter också att så sker, och det är ju bra att det sägs.

Det är också den problemställningen som måste genomsyra det fortsatta arbetet och utformningen av den fortsatta trafikpolitiken. Efter att ha lyssnat till kommunikationsminister Turesson i skilda sammanhang är jag inte alltför optimistisk när det gäller utvecklingen på detta område.

Herr talman! Under onsdagen behandlade vi här i kammaren den regionala politiken, och i inlägg efter inlägg underströks vikten av en riktig och konsekvent regional politik. Många hundra miljoner kronor satsas också på att hjälpa svagare regioner att hålla en likvärdig standard på sitt serviceutbud. En viktig sektor i detta avseende är trafikpolitiken, och det har också här under gårdagskvällens debatt understrukits av många talare hur väsentligt det är att ha en väl fungerande och likvärdig kollektivtrafik i hela landet. De många motioner som ligger till grund för detta betänkande är också i sig ett bevis för hur allvarligt riksdagens ledamöter ser på dessa frågor. Anledningen till att jag begärt ordet i denna debatt är SJ:s planerade förändringar av styckegodsorganisationen och de motioner som väckts med anledning av detta. Jag måste säga att jag först blev väldigt glad när jag läste utskottets skrivning vad gäller dessa motioner, och där utskottet bl.a. anför att ”mera genomgripande förändringar av SJ:s organisation och trafikuppgifter anstår i avvaktan på de aviserade förslagen om den framtida trafikpolitiken och förutsätter också att så sker”. Utskottet säger vidare i texten: ”Ett primärt mål för styckegodshanteringens organisation måste enligt utskottets uppfattning vara att tillgodose kundernas rimliga krav på service. En utgångspunkt för ett genomförande av de nu planerade förändringarna bör vidare vara att systemet med rälsbundna transporter i möjligaste mån bibehålls. Utskottet förutsätter också att i det föregående anförda regionaloch trafikpolitiska synpunkter m.m. i all möjlig utsträckning beaktas av SJ samt att regeringen med största uppmärksamhet följer utvecklingen på området och vidtar med anledning härav eventuellt erforderliga åtgärder.” Med en sådan skrivning, som så helt sammanfaller med de yrkanden som finnsibl.a. motionen 1233 av mig och några medmotionärer, tog jag för givet att det skulle utmynna i ett tllstyrkande av motionen. Men icke. Utskottsmajoriteten finner några åtgärder från riksdagens sida med anledning av yrkandena i motionerna ej nu erforderliga. Man nådde så att säga inte ända fram. Men då ställer jag frågan: När är i så fall åtgärder erforderliga om inte nu, när man står i begrepp att inom kanske ett år fatta beslut i denna riksdag om en ny trafikpolitik? Vi känner till en del om inriktningen av denna nya trafikpolitik. Vi vet att vi skall skapa bättre förutsättningar för den spårbundna trafiken. Vi vet att man av bl.a. trafiksäkerhets-, energioch miljömässiga skäl skall försöka föra över så mycket trafik som möjligt från landsväg till järnväg. Detta vet vi. Det har sagts många, många gånger från denna talarstol de senaste åren. Och när vi vet detta vore det väl också rimligt att nu inte tillåta SJ vidta förändringar som går precis stick i stäv med dessa intentioner. Jag har vid något tillfälle sagt att SJ håller på att genomföra ett helt nytt styckegodssystem, bakvägen och mitt för näsan på riksdagen. Jag har i dag anledning att upprepa detta med ännu mera skärpa! Jag måste säga att Rolf Sellgren har rejäla skygglappar för ögonen när han vill göra gällande att det endast är graden av otålighet som skiljer utskottsmajoritetens skrivning och reservation nr 4 åt, och när han t.o.m. säger att det inte finns något förslag från SJ i den här frågan. Lyft telefonen, Rolf Sellgren, och tala med de anställda! Tala med facket! Rolf Sellgren framhöll i sitt anförande att SJ från början gjort en felbedömning, men att man efter den kritik som har framförts från praktiskt taget hela landet har tänkt om och vidtagit förändringar som gjort att handläggningen har fått en annan inriktning. Den inriktningen innebär, såvitt jag kan bedöma och efter vad jag har gjort mig underrättad om, att man har flyttat ner själva beslutsnivån till distriktsnivå. Det får endast till följd att genomförandet inte sker på exakt samma tidpunkt över hela landet, och det är förmodligen i syfte att inte väcka så stor uppmärksamhet. Vad är det som händer just nu? Jo, överallt i landet tecknas i dagarna entreprenadavtal med åkare som skall ta över styckegodstransporterna från järnvägsterminalerna ut över landsorten. Redan om fjorton dagar, i samband med den nya tidtabellsförändringen, kommer den nya organisationen att börja fungera på många håll. Exempelvis i Värmland har järnvägens personal meddelats att GDG Biltrafik AB har lagt in den lägsta totalentreprenaden, vilket innebär att det blir GDG som efter hand tar över inte bara det styckegods som fraktas på järnvägarna i Värmland, utan också den utfraktning från godsmagasinen direkt ut till kunderna som i dag handhas av mindre åkare. Samtidigt som vi får tomma tågsätt kommer alltså lastbilar och långtradare, lastade med styckegods, att trängas på de i många fall redan överfulla vägarna på olika håll i landet. Arbetsuppgifterna för järnvägens personal vid de olika godsmagasinen vid sidan om de stora taxepunkterna blir allt mindre. Personalen får också allt svårare att marknadsföra sina tjänster då det gäller styckegodset, eftersom man inte vet hur länge man över huvud taget har några tjänster att bjuda ut. Öppethållandetiderna vid godsmagasinen blir kortare och kortare, servicen för allmänheten blir sämre och sämre, attraktiviteten och därmed konkurrensmöjligheten för SJ blir mindre och mindre. Motiven för att stänga och lägga ner godsmagasin och järnvägsstationer blir allt större. SJ:s ekorrhjul snurrar allt fortare då det gäller den verksamhet som ligger utanför de stora och lönsamma linjerna. Några omedelbara taxehöjningar kommer visserligen enligt uppgift inte att vidtas under detta år, men vad händer sedan? Ja, det frågar man sig verkligen. Regeringen skall med största uppmärksamhet följa frågan och vidta erforderliga åtgärder, säger utskottsmajoriteten. Detta är gott och väl. Men vilka åtgärder kan vidtas, när entreprenadavtal är tecknade, när den nya organisationen redan har börjat att fungera, när åkare kanske har investerat och planerat för denna nya verksamhet? Inte kan regeringen då ingripa och rätta till förhållandet, om man till äventyrs skulle anse att det har gått snett. I så fall måste ju regeringen ta sitt ansvar också gentemot de åkare som har åtagit sig den här uppgiften. Det konsekventa i det här ärendet måste ju vara att i likhet med vad de socialdemokratiska ledamöterna föreslår i reservationen 4 yrka bifall till de aktuella motionerna, som innebär att SJ i avvaktan på ett nytt trafikpolitiskt beslut inte tillåts vidta några mer genomgripande förändringar eller omorganisationer som i nämnvärd omfattning försämrar servicen inom SJ:s verksamhetsområde. Herr talman! Vi är många, inte bara från socialdemokratiskt håll, som på olika sätt har reagerat mot SJ:s planer på att förändra styckegodsorganisationen. Som anförts tidigare i debatten behandlas i det nu aktuella betänkandet flera borgerliga motioner som innehåller i stort sett samma yrkande som i de socialdemokratiska motionerna. Därför hoppas och förutsätter jag att dessa borgerliga motionärer också fullföljer sina motioner och i den kommande voteringen stöder den socialdemokratiska reservationen nr 4. Det är den enda möjligheten att nu kunna stoppa den här organisationen. Herr talman! Det är nu tredje gången på relativt kort tid som styckegodsfrågan behandlas här i kammaren. Vid varje tillfälle har kommunikationsministern sagt att frågan inte har avancerat så långt att den kommit på regeringens bord. Jag skall citera vad kommunikationsministern sade i ett inlägg i den trafikpolitiska debatten den 2 februari i år: ”Visst känner jag oro för följderna av den omläggning av styckegodstrafiken som planeras, oro därför att det kan komma att kollidera med regionalpolitiska målsättningar. Jag sade detta i mitt huvudanförande och hade bl.a. det som ett skäl för att jag anser det angeläget att trafikpolitiska åtgärder samordnas med regionalpolitiska. Men det är kanske litet mycket begärt att jag redan i dag skall kungöra vilket beslut regeringen kommer att fatta om några veckor.” Detta var alltså den 2 februari i år. Jag känner inte till om regeringen över huvud taget agerat i denna fråga. I varje fall har tydligen inte detta agerande på något avgörande sätt påverkat SJ att avstå från att nu genomföra de planer som man föresatt sig. Om knappa 14 dagar kommer — såvida inte riksdagen här i dag i elfte timmen följer den socialdemokratiska reservationen — på många håll i landet den nya organisationen att börja fungera. Och då har väl ”tåget gått”, om det tillåts mig att vara litet vitsig i denna allvarliga fråga. Det är med en viss resignation man konstaterar att SJ i allt större utsträckning försöker komma ifrån den icke attraktiva delen av sin verksamhet, att SJ som serviceföretag bara gäller de människor som råkar bo på de stora orterna, som är belägna utefter de stora och lönsamma järnvägssträckorna. För den övriga delen av svenska folket är SJ inte längre ”hela folkets järnväg” — tyvärr. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 och till de övriga socialdemokratiska reservationerna vid detta betänkande.

Herr talman! Elvy Nilsson känner en viss oro i den uppkomna situationen. Jag kan förstå det mot bakgrund av det utspel som SJ gjorde i den här frågan och som i stor utsträckning missförstods av omgivningen. Man trodde att den här organisationen under alla förhållanden skulle genomföras i sin helhet. Eftersom jag sitter med i SJ:s styrelse har jag följt frågan. När vi tog upp ärendet i styrelsen hade SJ gått ut med en enkätundersökning, och det uppfattades från allmänhetens sida som att ett genomförande skulle ske. Så var icke förhållandet. Det uppfattades också av dem som arbetade inom SJ som att detta omedelbart skulle genomföras. Så var icke heller förhållandet. Trafikutskottet har uttalat sin varning för att genomföra detta i den utsträckning som framförts, därför att man riskerar en försämrad service. Kommunikationsministern har uttalat bekymmer över att det skulle bli en försämring av servicen om man ser det också ur samhällsekonomisk synvinkel. Vad SJ f.n. gör är att på enstaka ställen, där det är uppenbart att förbättringar måste ske för allmänheten i området, gå över till ett och annat entreprenadföretag. Avsikten är alltså inte att genomföra detta i den skala som från början annonserades, utan här kommer man att invänta reaktioner från riksdagen — som man redan fått —, departementets beslut i frågan och den genomgång av ärendet som skall ske i samband med trafikpolitiska utredningen. Det finns alltså inte någon sådan risk som Elvy Nilsson talat om. Jag kan dock mot bakgrund av de uppgifter som förekommit förstå Elvy Nilssons bekymmer i detta sammanhang. Men det är inte så att den enda möjligheten att stoppa styckegodsförändringen är att biträda reservationen. Vi kan relativt lugnt se fram emot de ekonomiskt och för de enskilda människorna vettiga förändringar som skall genomföras på detta område.
Herr talman! Jag önskar att jag kunde vara lika lugn som herr Lothigius i denna fråga. Jag vet dock att det både i Värmland och i andra delar av landet tecknas entreprenadavtal — och inte bara småavtal utan totalentreprenadavtal för hela län. Detta kommer för det första att innebära en försämring för småbanorna, som ju mister den del av intäkterna som styckegodstrafiken trots allt innebär, för det andra att godsmagasinen inte kommer att upprustas utan, enligt underrättelse som vi har fått, i stället att avbemannas efter hand som vakanser uppstår. Därmed kommer den utarmning av landsbygden som var aviserad och som vi från början antog att SJ-förslaget skulle innebära, också att ske. Jag kan inte finna att det har blivit någon ändring på den punkten. Det har vidare från SJ uttalats att det inte under detta år kommer att ske någon taxehöjning. Men vad kommer att hända nästa år när nya entreprenadavtal har tecknats? Vilka är det som då bestämmer om huruvida taxorna skall höjas? Och om taxorna inte skall höjas, vad har SJ då att vinna ekonomiskt på denna förändring? Jag har en känsla av att herr Lothigius är lika omedveten som herr Sellgren om vad som håller på att ske ute i landet, och det verkar som om man inte har gjort sig underrättad om de verkliga förhållandena ute i distrikten.
Herr talman! De totalentreprenader som f. n. avtalas bygger i första hand på en omskrivning av den entreprenadverksamhet som redan har funnits. Om man på vissa ställen gör en del justeringar av entreprenadförhållanden, kan kanske vissa förbättringar åstadkommas, men att det avtalas om totalentreprenader på grundval av SJ:s första utspel för en fullständig omläggning av styckegodstrafiken kommer regeringen såvitt jag kan förstå icke att godkänna.
Herr talman! Men hur skall regeringen kunna ändra entreprenadavtal som redan är tecknade, om det visar sig att detta inte fungerar i praktiken, dvs. att det kommer att medföra olägenheter ute i de olika länen och landsdelarna? Vi vet trots allt ätt det redan nu har förekommit indragningar. Det har vitsordats att man redan har aviserat om nedläggningar av godsmagasin. Vi har i vår motion begärt att det i nuvarande läge inte skall genomföras en organisation av så genomgripande art, i väntan på det nya trafikpolitiska beslutet, som vi vet kommer att innebära en annan kostnadsfördelning. Förhoppningsvis kommer det också att medföra att SJ:s konkurrensförhållanden förändras och att SJ:s situation förbättras. Vi hoppas därför fortfarande att de borgerliga ledarmöterna skall stödja vår reservation beträffande SJ:s styckegodstrafik m.m., där vi framhåller att det nya trafikpolitiska beslutet skall avvaktas innan åtgärder vidtas på detta område.

Herr talman! Gårdagens trafikpolitiska debatt här i kammaren liksom de ständiga hänvisningarna i utskottsbetänkandet till pågående överväganden och planeringsarbete ger i ett nötskal den trafikpolitiska situationen i landet. Bristen på riktlinjer är uppenbar, nödvändigheten av åtgärder likaså. Men man kan inte göra någonting. Det utreds ju och planeras på alla kanter. Därför kan man inte göra någonting åt en taxepolitik som ändå lett fram till sådana orimliga konsekvenser som t.ex. den att malmtransporter från Kiruna till Luleå sker på landsväg, medan både arbetskraft och rullande materiel hos SJ inte utnyttjas. Därför kan man inte fatta beslut om upprustning av malmbanan, trots att både malmbanans beskaffenhet och sysselsättningsläget i området talar för ett sådant beslut. Därför kan man inte göra något uttalande om verksamheten vid Luleå hamn, trots att inte minst samhällsekonomiska skäl väger tungt för bibehållande av den verksamheten. I motionen 1222 har vi motionärer utifrån vad som på senare tid inträffat i fråga om malmtransporterna också tagit upp frågan om behovet av att samordna verksamheten i olika statliga företag. Alla delar av malmhanteringen i Sverige handhas helt eller till stor del av statsägda företag. Det är därför enligt vår mening rimligt att brytning av malm, transport av den och slutligen dess förädling ses som en enhet. Eftersom vi har det synsättet, förefaller det oss fullständigt absurt att ett statligt företag — statens järnvägar — genom sin taxepolitik pungslår andra statliga företag som LKAB och NJA, det senare numera visserligen halvstatligt. I problemets förlängning drabbas ju också statens järnvägar självt. Att malmtransporter flyttats över från järnväg till landsväg för som sagt med sig att materiel inte används, och det har också fått följder för sysselsättningen. En aspekt på problemet som känns särskilt angelägen att betona i dagens debatt är att åtgärder av det här slaget också försämrar trafikstrukturen. Det har länge ställts krav på att alltmer av tunga transporter skall föras över från landsväg till järnväg. Det anges också som en linje i den nya trafikpolitik som man talar om håller på att utarbetas. Men det som har inträffat i Norrbotten i fråga om malmtransporterna innebär en utveckling i motsatt riktning. Ser man detta som ett komplement till den utveckling som nu senast Elvy Nilsson har skildrat är det en allvarlig utveckling som måste hejdas. Det är i det sammanhanget som det — utöver kravet på en ändrad taxepolitik — också är nödvändigt att peka på behovet av upprustning av malmbanan. Utskottets företrädare Carl-Wilhelm Lothigius betonade i går det olämpliga i att från riksdagens sida blanda sig i de förhandlingar som pågår om malmbanan. Det är klart att man i detta sammanhang också kunde visa på den bristande samordningen mellan olika statliga verksamheter, men jag skall nu nöja mig med att säga att jag uppfattar det som Carl-Wilhelm Lothigius anför som den obotfärdiges förhinder. För om riksdagen på allvar vill följa upp det som den högtidligen av och till deklarerar om trafikpolitikens sysselsättnings-, miljöoch energimässiga sidor, borde riksdagen enligt min mening också kunna ge sin uppfattning till känna när det gäller malmbanan. I vår motion begär vi också att en sådan här upprustning skall ske av hela sträckan. Att en sådan upprustning i och för sig är nödvändig visar inte minst den senaste tidens störningar i trafiken på det norra omloppet. Men med tanke på att en förstärkning av malmbanans s.k. södra område f. n. ter sig som mest brådskande och nödvändig — inte minst med tanke på förutsättningarna att bibehålla verksamheten vid Luleå hamn — kan jag för dagen nöja mig med yrkandet i reservationen 7. Motionens hemställan om att riksdagen skall uttala sig emot att transport av tungt gods sker på landsväg har tagits upp i reservationen 4. Övriga yrkanden skulle tillgodoses med riksdagens stöd för de yrkanden som redan framställts av Bertil Måbrink. Jag instämmer därför i yrkandet om bifall till vpk-motionen 1607.